Herr talman! Automatiseringen av fyrarna har pågått under stora delar av 1960-talet och hela 1970-talet utan att några invändningar tidigare har gjorts från socialdemokratiskt håll. Det var ju ändå under den socialdemokratiska regeringens tid som detta påbörjades. Om automatisering av fyrar inte skulle leda till några som helst vinster, som det sägs här, då är det ju gåtfullt att socialdemokraterna inte redan tidigare gått emot förslag i den riktningen. Sanningen är väl att man har automatiserat fyrar därför att det skulle leda till vinster, ett faktum som ingen torde kunna bestrida. Det verkar som om man från socialdemokratiskt håll är litet yrvaken, när man nu, när tre fyrar återstår, plötsligt börjar säga att den här utvecklingen är förfärlig och att den måste stoppas omedelbart. Det är ju så att det har tillsatts en utredning just med anledning av att det kan finnas vissa skäl för att bemanna en del av de platser som på senare tid har blivit aktuella för att man där skall få en tillsyn av kustområdena som sådana. Det handlar alltså inte om tillsyn av själva fyren, för när det gäller skötseln av fyren som sådan har ju automatiseringen medfört att det inte finns några meningsfulla arbetsuppgifter kvar. Birger Rosqvist nämnde själv att en särskild utredning tillsatts, nämligen utredningen om tillsyn av kusterna, den s.k. TAK-utredningen. Varför skall vi då inte avvakta resultatet av den? Utskottet skriver i det sammanhanget på s. 6 i betänkandet: ”Någon ytterligare avbemanning bör ej ske förrän regeringens förslag i anledning av TAK:s betänkande förelagts riksdagen. Utskottet förutsätter likaledes att regeringen i sammanhanget uppmärksammar frågan om huvudmannaskapet för de fyrplatser som framgent skall vara bemannade.” Birger Rosqvist uttalade också förhoppningar om att den votering som genomfördes i går skulle leda till att man i varje fall övergångsvis men kanske också framgent bevarar bemanningen i Marstrand för kustbevakningens del. Men det är ju trots allt en helt annan sak. I det fallet gäller det en organisatorisk fråga om var man skall lokalisera basen för den verksamhet som finns och som skall finnas kvar. Verksamheten har alltså inte upphört, utan frågan är bara om den skall vara baserad i Göteborg, i Marstrand eller på någon annan plats. När en fyr automatiseras, då är emellertid situationen en annan. Då försvinner de meningsfulla arbetsuppgifterna i samband med skötseln av själva fyren. Det kan naturligtvis finnas andra arbetsuppgifter som är av betydelse i sammanhanget, men med de frågorna arbetar ju utredningen. Utskottsmajoriteten menar att det är rimligt att avvakta utredningens resultat på den punkten, vilket ju också brukar vara det vanliga. Varför Birger Rosqvist tog upp frågan om vissa organisationers krav på lotstvång i Göteborgs farleder begriper jag inte. Vi har nämligen inte diskuterat den frågan i utskottet. Frågan om Göteborgs hamn och dess infartsfarleder kommer dessutom att behandlas i den sjöfartspolitiska proposition som är aviserad och som jag vet kommer att läggas fram i april månad. Jag avstår därför från att ta debatt om den frågan nu. Den får vi diskutera när vi har behandlat propositionen. Avslutningsvis vill jag när det gäller Bengt Silfverstrands inlägg bara säga att utskottet har avvisat tanken att man innan utredningarna är klara skall binda sig för en alldeles bestämd form för bemanning, dvs. att fyrplatsen skulle stå under statligt huvudmannaskap. Utskottsmajoriteten finner heller ingen anledning att upphäva det avtal som finns när det gäller skötseln av Kullens fyr. Herr talman! Mot denna bakgrund yrkar jag bifall till utskottets hemställan på alla punkter.
Herr talman! Svenska fyrar har under senare år automatiserats, och stora insatser har gjorts för att förbättra fyrväsendet — så långt är det riktigt. BI. a. har alla våra fyrskepp numera försvunnit och ersatts med bottenfasta fyrar. Därmed försvann också besättningarna på fyrskeppen. Men det har ju inte varit aktuellt att diskutera frågan om vi skall behålla fyrskeppen i stället och låta bli att bygga fyrkassunerna. Men allteftersom rationaliseringarna och indragningarna av personal har fortgått har det märkts att nu börjar man så att säga hyvla långt inne i märgen på den organisation som kan hjälpa till att hålla uppsikt över våra kuster. Om man rationaliserade och avskedade personal på fyrar som låg så nära varandra att man kunde se ett par fyrar åt vilket håll man än kikade, kanske det inte var motiverat ur havsövervakningssynpunkt att ha folk kvar sedan man väl automatiserat. Men när nu bemanningen börjar försvinna även på större fyrar på mycket utsatta platser längs våra kuster vill vi säga stopp. Redan för flera år sedan sade vi det, herr Torwald. Detta har resulterat i att man tillsatt utredningar. Men trots att dessa utredningar har tillsatts, och trots att dessa vill någonting annat, sägs det också i årets budgetproposition att inte mindre än tre fyrar längs Norrlandskusten nu står i tur att bli utan bemanning. Vi vet att det är en tidsfråga innan bemanningen dras in vid flera fyrar på Västkusten, där man provisoriskt löst frågan. Det vill vi sätta stopp för. Vi vill ha ett bestämt uttalande från riksdagen på den punkten. Först när vi har allt material samlat tar vi ställning till hur det skall bli i fortsättningen. Finansieringen kommer här in i bilden. Om den personal som blir kvar på fyrarna skall utföra sådana uppgifter som är av intresse för försvaret, fisket och mycket annat är det inte riktigt att sjöfartsverket skall stå för alla kostnader. Med skärpa betonar vi att bemanningen vid våra fyrar skall vara oförändrad till dess att vi fått ett samlat grepp på det här. Fyrarna är viktiga för sjöfarten. Därför är det nödvändigt att dessa fungerar. Även automatiserade fyrar fungerar bra. Men eftersom bemannade fyrar även i modern tid har en ytterligare funktion att fylla skall vi inte avhända oss dessa. Jag vill minnas att det på en fyrplats i Bohuslän står följande vers: Ack, Herre, hör vår bön Sänd fartyg hit från fjärran länder att de må bliva vrak vid våra stränder. Fyrvakteriet hade förr en annan målsättning än i dag. I dag skall det vara till hjälp för sjöfarten. Vi vill ytterligare komplettera de automatiserade fyrarna och föreslår därför att fyrar på utsatta platser får behålla sin bemanning.
Herr talman! Rune Torwald talade om ett från socialdemokratiskt håll yrvaket intresse för avbemanningen. Men då har Rune Torwald dåligt följt debatten. I flera år har vi tagit upp dessa problem. Allteftersom avbemanningen fortsatt har vi kunnat konstatera stora olägenheter. Det är väl naturligt att man väntar med att ge uttryck för sin uppfattning tills man vunnit erfarenhet av vad som pågår. Det är under de senaste åren som de flesta avbemanningarna har företagits, och det är då som vi har fått anledning att reagera. Vi skall inte ständigt avvakta utredningars resultat. Utredningar har ju pågått under många år, och man har från regeringshåll gjort alldeles bestämda uttalanden om hur ordningen på fyrplatserna skall vara. Jag vill erinra om att kommunikationsministern exempelvis i november 1978 beträffande Kullens fyr klart och tydligt i den här kammaren sade att fyrplatsen skall vara bemannad i samma utsträckning som tidigare. Men trots detta och trots klart markerade uttalanden från trafikutskottet har man fortsatt med avbemanningen. Man borde ha stoppat all avbemanning tills utredningsresultaten hade utvärderats. Det är det som är poängen i vårt resonemang. När det gäller specifikt Kullens fyrplats var Rune Torwald mycket kortfattad, och jag förstår honom. Det är naturligtvis obehagligt att bli påmind om en fyrplats där man, utan att avvakta några utredningsresultat, satt in ett privat företag som helt saknar kompetens som huvudman för sjöövervakning. Det har också visat sig att det inte fungerar. Om en organisation vid en fyrplats inte fungerar borde det vara en uppgift för trafikutskottets borgerliga majoritet att se till att man får till stånd en bättre tingens ordning. Jag vill också — jag glömde att göra det i mitt förra inlägg — passa på tillfället att yrka bifall till den socialdemokratiska reservationen.
Herr talman! Herr Rosqvist säger att man först nu har blivit uppmärksam på att det uppstått problem i samband med avbemanning av fyrar. Det är möjligt att det är så — också utskottsmajoriteten har observerat detta. Det är av just den anledningen som utredningen om tillsynen av våra kuster har tillsatts. Att bemanning behövs innebär inte att sjöfartsverket skall stå för bemanningen, vilket man nästan får intrycket av när det sägs att man inte på några villkor får dra in bemanningen. Enligt vår mening bör man undersöka vem som har det största intresset av att bemanningen är kvar. Om det är försvaret, naturvårdsverket, SMHI eller någon annan, så bör den parten stå för kostnaderna. I annat fall kommer kostnaderna för en onödig bemanning, sett ur fyrsynpunkt, att belasta handelssjöfarten. Det är inte rimligt. Bengt Silfverstrand säger, och det är typiskt, att man fått vänta så länge. Ja, man väntade väl i princip tills det fanns en icke-socialistisk regering innan man började tala om att man tycker det är olämpligt med en avbemanning av fyrar. Det kanske är förståeligt. Men därmed är det inte mer rimligt att driva agitationen från den utgångspunkten. Herr Silfverstrand säger att avtalet beträffande skötseln av Kullens fyr och verksamheten där inte fungerar. Om det inte fungerar är det de avtalsslutande parterna som skall se till att avtalet fungerar. Det kan inte vara riksdagens uppgift att kontrollera huruvida avtalet fungerar eller inte. Riksdagen har inte heller någon möjlighet att göra det. Om avtalet inte fungerar är det inte riksdagen som skall ta initiativ. Det är de avtalsslutande parterna, som betalar för tjänsterna i fråga, som naturligtvis skall se till att man får den reveny av pengarna som man tänkt sig.

Herr talman! Jag har tillsammans med Erik Olsson och Per Petersson m.fl. väckt en motion i januari månad rörande flygtrafiken på Norrlands inland. Vi säger i motionen, nr 915, att det är en viktig förutsättning för turistnäringens utveckling att det finns goda kommunikationer. De mest attraktiva områdena i vårt land är fjällen, men de stora avstånden gör att de som vill söka sig till de ”lungor” som dessa rekreationsplatser utgör behöver mycken tid för att nå dem. Det är dessutom stora svårigheter på många sätt. Om t.ex. Västerbottensfjällen bekvämt skall kunna nås på rimlig tid måste flyget anlitas. Det finns för Tärna, Storuman och Sorsele en chans till lönsam turistnäring. Ett av villkoren för att den chansen skall förverkligas är att restiderna förkortas. Vi står i dag fast vid vad vi har sagt i det avseendet. Nu har trafikutskottet i sitt betänkande nr 12 i samband med att utskottet har behandlat vissa motioner pekat på att lufttransportutredningen, som tillsattes för ett par år sedan, beräknas framlägga sitt förslag under det här året. Jag är glad över att det går så raskt och hoppas att man då skall få bra och vettiga förslag. Men jag vill ändå säga några ord här i kammaren, delvis med tanke på att utredningen skall ha sina öron riktade åt det här hållet. Då det gäller just Gunnarn, som ligger i Storumans kommun, finns det vissa svårigheter. Det är i dag en militär flygplats, och det finns vissa invändningar — kanske inte så tunga och avgörande, men ändå invändningar — på grund av kostnader och vissa praktiska svårigheter. Svårigheterna är inte oövervinnliga, men man kan väl fråga sig om det möjligen finns någon annan lokalisering för en flygplats på den här nivån för Västerbottens inland och för Norrlands inland. På länsplanet i Västerbotten har vi resonerat om flygets betydelse, och vi har blivit eniga om att det är nödvändigt på längre sikt att det verkligen blir ett underlag för turistnäringen och att vi då måste ta flyget till hjälp. Men när det gäller lokaliseringen av en flygplats — jag betonar då ordet en, eftersom det inte är tänkbart med flera — vill jag ändå peka på ett projekt som kanske är det mest realistiska i vårt län, nämligen Sorsele där det finns en plats som heter Idbäckheden. Den ligger ca en halv mil från samhället Sorsele. Där har vissa undersökningar gjorts som visat att det där finns goda förhållanden, såsom mark som det är lätt att bygga på, att läget är fint, också med tanke på hur banorna skall ligga. Man påstår vidare att vindoch luftförhållandena är alldeles utmärkta och att dimma är rätt sällsynt där. Delvis är det väl det strömmande vattnet i Vindelådalen som inverkar positivt. Och när det gäller läget i förhållande till fjällvärldens övriga turistområden tycker jag att en blick på kartan genast ger vid handen att denna plats är ett tänkbart alternativ. I Sorsele, där platsen alltså ligger, har vi även Ammarnäsområdet, som borde vara mer utnyttjat av dem som söker rekreation. Men i dag ”ligger det för långt bort”, med många mils bileller bussresa från tätorterna — om man nu alls kan ta sig dit; det går ju inga tåg på inlandsbanan längre, som ni vet. Sedan har vi i grannlänet Norrbotten Arjeplog med Silvervägen. Många kör väl den vägen — det är i alla fall ett överkomligt avstånd från Idbäckheden till Arjeplog. Vi har vidare Arvidsjaur, som bl.a. är militärt intressant. Det är många ungdomar som skall fullgöra sin rekryttjänstgöring där, med permissionsresor etc. Man kan naturligtvis säga: Vi bygger ett flygfält i Arvidsjaur. Men hur många kan vi ha? Vi har Storuman, där ju Gunnarn ligger, men gamla Tärna socken i Storumans inre område — Ingemar Stenmarks bekanta hemort — kan faktiskt lätt nås på grund av kortare avstånd och snabbare restid just från Idbäckheden, om man tänker sig en bra förbindelse tvärs över till Blå vägen. Där finns redan nu en väg, men den måste i så fall förbättras — och den bör f. ö. förbättras under alla förhållanden. Vad beträffar Vilhelmina, slutligen, ligger givetvis Gunnarn närmare, men Vilhelmina har ju vissa andra fördelar, t.ex. att Östersund inte är helt ovidkommande när det gäller trafikförsörjningen dit. Om man tänker i stort på det norrländska inlandet kan man på kartan se punkterna Östersund, Sorsele och Kiruna — tre inlandsflygfält. Kan vi tänka oss mera i första hand? Kanske nya drivmedel och nya energiformer gör det självklart för framtida människor med andra förbindelser, men i dagens läge tycker jag att det här är ett alternativ som man bör tänka på. Till slut — och det var det som gjorde att jag begärde ordet, trots den ansträngda tiden i kammaren — är Sorsele ju värd sin egen höga visa då och då här i kammaren. Sorsele är den lilla kommunen med de stora värdena för framtiden — ja, i dag också —-i form av storslagen natur, inte minst då i fjällen, med de strömmande vattnen som finns där, bevisligen fortfarande med mycket fisk i, med sjöar, idyller och storslagna utsikter. Där finns skog, där finns malm, där finns ädla metaller, t.ex. i Juktådalen. Vad det blir av dem kan jag inte säga, men för att allt detta skall få en större betydelse behövs det i alla fall kommunikationer. Visst vore denna kommun, som så ofta har skymtat fram här i riksdagsdebatterna, inte minst under de senaste 15 åren i samband med debatterna om Vindelälvens utbyggnad, värd en allvarlig ansträngning! En insats från oss kan t.ex. göra turismen där till en näringsgren med större möjligheter, så att den verkligen kan bli en näring. Denna kommun har det sannerligen inte lätt nu. Ni kanske hörde ett program i radio för en tid sedan, där Agar Sjöberg, som är kommunal tjänsteman på ledande nivå, talade om allt som man satsat, allt som man försökt och hur litet det gett i utdelning. Men under byggandet av en flygplats blir det arbete, och det betyder ögonblickligen en förbättring. På sikt är det alltså underlag för flera arbetstillfällen. Det är nyttigt för Sorsele, och det är nyttigt för Sverige och för svenskarna, som kanske får svårare och svårare att ta bilen allteftersom bensinpriset höjs — bensinen kommer förmodligen snart att kosta 5 kr. eller mera — och som kan tänkas ta flyget i stället. Det talas vidare i trafikutskottets betänkande på s. 4 om vad som sades när man tillsatte lufttransportutredningen, nämligen att de trafikpolitiska åtgärderna skall harmoniera ”med t.ex. näringsoch sysselsättningspolitiken, regionalpolitiken, miljöpolitiken och energipolitiken”. Jag kan stryka under och betona vartenda led i den uppräkningen: närings-, sysselsättnings-, regionaloch miljöpolitik. Jag tror att en satsning just här skulle ge en utdelning som är ovanligt stor. Det sägs också i betänkandet att man skall syfta till en trafikförsörjning till lägsta möjliga kostnad. Det är ju självklarheter. Om man tänker på hela det här området — Arjeplogs, Arvidsjaurs, Storumans och Sorsele kommuner — med dess väldiga möjligheter, bör det just ur kostnadssynpunkt och om man vill ge en bra service vara riktigt med ett flygfält som är bra placerat. I och för sig kan jag också tänka mig att planerna med Gunnarn fullföljs, men jag tycker att Idbäcksheden bör vara med i debatten. När man då skall tillgodose de interregionala transportbehoven får man heller inte glömma de internationella. På sikt tror jag att människorna nere i Europa skall finna det mer och mer attraktivt att få bege sig upp och hälsa på oss i norr.

Herr talman! Det är med anledning av vår motion 1357, som behandlas av trafikutskottet i det här betänkandet, som jag har begärt ordet. Staten har under de senaste sju åren — eller sedan sommaren 1973 — subventionerat flygtrafiken mellan Gotland och fastlandet. Subventionsgraden har varierat mellan 39 70 som lägst och 43 26 som högst. Genom regeringens beslut har subventioneringsgraden under de senaste åren uppgått till 40 96. Den här positiva synen på statlig subventionering av flygtrafiken mellan Gotland och fastlandet har, som vi säger i vår motion, hälsats med tillfredsställelse. Tyvärr har man redan från början skrivit in i bestämmelserna att den statliga subventioneringen endast gäller turoch returbiljetter. En ändring av bestämmelserna till att gälla även enkelbiljetterna skulle givetvis innebära en större valfrihet för passagerarna att använda flyget och färjetrafiken i kombination om man så önskar. Det är med tillfredsställelse vi noterar vad utskottet anför med anledning av vår motion, nämligen att en fullständig översyn av bestämmelserna kommer att ske inom kommunikationsdepartementet. Vi motionärer förutsätter i likhet med utskottet att även de av oss framförda synpunkterna kommer att beaktas. Det är givetvis också vår förhoppning att denna översyn Nr 113 kommer att ske inom en mycket snar framtid — ja, låt oss hoppas att den Fredagen den kommer att ske redan i vår — så att de av oss påtalade missförhållandena 28 mars 1980 snarast kommer att rättas till. När så sker har också vår motion i praktiken == fått den effekt vi avsåg. Vi noterar alltså med tillfredsställelse behandlingen Bidrag till kollekav motionen, men jag vill gärna än en gång understryka vikten av att de här frågorna nu får en grundlig och fullständig översyn. Jag har, herr talman, inget annat yrkande än utskottets.

Herr talman! I det här betänkandet behandlar trafikutskottet bl.a. motionen 677, som tar upp förutsättningarna för arbetsresor med kollektiv trafik. Det är utan tvivel en mycket viktig fråga från flera utgångspunkter. De lokala arbetsmarknaderna har vidgats, och den dagliga pendlingen mellan bostad och arbete över allt större avstånd har ökat kraftigt på senare år. Fortfarande är det så att många reser individuellt, en och en, i egen bil. Ur energisynpunkt är det här inte någon bra situation. Inte heller ur strikt samhällsekonomisk synpunkt är det tillfredsställande med en så stor omfattning av det individuella resandet. Nu håller en omsvängning på att ske. Med nuvarande bensinpriser får vi en spontan efterfrågan på kollektiva färdmöjligheter. Kan vi tillgodose en sådan efterfrågan ökar samhällets inkomster genom en minskning av avdragen för resor till och från arbetet. Mer än hälften av dessa ökade skatteinkomster faller på staten. Det borde därför vara rimligt att staten genom statsbidrag understödjer en utbyggd busstrafik inriktad på arbetsresor. Minst lika viktigt är det att underlätta anpassningen på arbetsmarknaden. Många människor — och främst då kvinnor — står utanför arbetslivet, bl.a. därför att de saknar resmöjligheter till och från jobbet. Det här förhållandet är särskilt uttalat på mindre orter och i glesbygden. Kollektivtrafiken är dåligt utbyggd, och de turer som går är ofta inte anpassade till de tider som är aktuella för arbetsresor. Allt talar därför för en utökning av antalet statsbidragsberättigade turer. 59 Det skulle undanröja en del av de hinder som finns för att kunna ta ett jobb, det skulle begränsa bensinförbrukningen och det skulle tillföra samhället ökade skatteinkomster. Nu har trafikutskottet valt att lägga ansvaret för det fortsatta utvecklingsarbetet på transportrådet. Och det är naturligtvis riktigt om man inte anser sig direkt kunna anvisa medel för en utvidgad verksamhet. Utskottet finner det angeläget att sysselsättningsaspekterna ges stort utrymme i trafikplaneringen. Med hänsyn till de uppgifter som ålagts transportrådet förutsätter utskottet att rådet i sitt planeringsarbete beaktar de synpunkter som framförts i motionen. De här formuleringarna i utskottsbetänkandet kan inte tolkas på annat sätt än att transportrådet genom det beslut som vi skall fatta om en liten stund får en direkt beställning av riksdagen. Vi förutsätter att arbetsresor med kollektiv trafik prioriteras i det fortsatta planeringsarbetet, och vi förutsätter att rådet så småningom äskar de medel som behövs för en bättre kollektivtrafik för arbetsresor. Därmed är ju motionens syfte tillgodosett, och jag har inget yrkande.

Herr talman! Jag förstår till fullo om riksdagens ledamöter, som under våren och försommaren dygn efter dygn tvingats att vara kvar inom detta hus väggar, tycker att frågan om förvaltningen av ett naturreservat långt nere i Skåne inte känns särskilt näraliggande. Men vi har faktiskt bara ett tjugoeller trettiotal naturområden i Sverige som kan anses vara av riksintresse för det rörliga friluftslivet, och Kullaberg är ett av de få sådana områden som finns i södra Sverige, som ju är den mest befolkningsrika delen av landet. Därför är det viktigt för hela befolkningen att vi verkligen slår vakt om de allt färre sammanhängande områden som vi har för rekreation och friluftsliv. Och Kullaberg befinner sig verkligen i fokus när det gäller diskussionen om sättet att använda våra naturområden. Kullaberg är en hisnande vacker naturupplevelse. Det reser sig från nordskånska slätten direkt upp till 180 m höjd och liksom störtar sig ner i havet med höga klippor, som ofta är beväxta med skog. I övrigt finns där skog och ängsmark, som fyller ut mitten av urbergsformationen. Längst ute på halvön har vi Kullens fyr. Egentligen finns det två reservat på Kullahalvön, och det märkliga är att dessa två reservat som ytterst förvaltas av institutioner med stor samhällelig representation är delade genom ett högt staket som går mitt igenom området. Det finns bara ett par enkla genomgångsportar i rätt besvärlig terräng. Västra Kullaberg förvaltas av Kungl. Fysiografiska sällskapet i en bolagsbildning och omfattar 280 ha. Det är det området som har den största besökarfrekvensen, nämligen 300 000 besökare per år. Sedan gammalt finns på detta område vakter och spärrar, där man får betala inträdesavgift dels för varje person, dels för varje bil. Det är till en del detta vi vänder oss mot när vi i reservationen begär en utredning av den framtida förvaltningen av Kullaberg. Vi tycker att det bör närmare undersökas om man i längden verkligen bör ta ut inträdesavgifter. Även om det f. n. förs en diskussion mellan länsstyrelsen och AB Kullabergs Natur vet vi icke om man även i fortsättningen kommer att tillämpa avgiftsbeläggning. Ett annat besvärligt förhållande är att det inte finns någon permanent skötselplan klar för detta naturreservat, något som brukar finnas för sådana områden. Det som gör bedömningen inför framtiden särskilt svår är att AB Kullabergs Natur har en mycket besvärlig ekonomi. Det får till följd att man i allt större utsträckning måste göra affärsmässiga bedömningar. Det kan på sikt begränsa möjligheten för befolkningen att utan hinder få tillgång till detta mycket viktiga rekreationsområde. En sak som också kan vara rätt störande för de människor som besöker Kullaberg och som säkert också i viss mån har affärsmässiga grunder är att en mycket stor del av det öppna området på detta mycket tätbesökta naturreservat i dag består av en 18-håls golfbana, där besökande får springa omkring mellan golfbollarna. Man har för all del vänliga skyltar som hemställer att man skall se upp för golfbollarna, men vi tycker ändå att man starkt kan ifrågasätta om man skall behöva lägga ut stora golfbanor på ett naturvårdsområde som är av riksintresse. Det finns alltså en viss risk att en besvärlig ekonomi för Kullabergs Natur på sikt nödvändiggör ökade avgifter och ökat affärsmässigt utnyttjande av områdets attraktivitet.

Vi tycker också att hela förvaltningssättet för Kullaberg måste tas upp i en utredning. Det kan verkligen ifrågasättas om man i längden skall behöva ha ett tudelat naturreservat med ett staket som skiljer de båda delarna åt trots att de har en gemensam gräns och trots att människorna ofta färdas från den ena delen till den andra. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Låt mig börja med att instämma i Grethe Lundblads önskan att vi skall ta väl hand om våra rekreationsområden. Naturreservatet vid Kullaberg tycks inte få vara i fred för onödiga attacker från socialdemokratiskt håll. Här har vi i nordvästra Skåne ett av Sveriges mest omtyckta friluftsområden, där hundratusentals människor varje år får uppleva en säregen natur med en rik flora, en utsikt långt bort över de danska öarna och om det är klart väder upp mot Halland. Där finns möjligheter till bad i kristallklara vatten, parkeringsanordningar och välskötta bokskogar. Det är definitivt inget vildmarksområde. Området sköts exemplariskt, och uppskattningen av området i fråga ökar alltmera. Den ökningen medför naturligtvis också att trycket på området har vuxit och att det blir allt dyrare att sköta det hela. I en motion av Bengt Silfverstrand m.fl. framförs en djup otillfredsställelse med det faktum att bl.a. västra halvan ägs av Kullabergs Natur med Kungl. Fysiografiska sällskapet som huvuddelägare. Vad är det egentligen man är missnöjd med? Efter att ha lyssnat till Grethe Lundblad har jag blivit ännu mera osäker på svaret på den frågan. Av motionen av Bengt Silfverstrand m.fl. framgår att det är kostnaden för att ta sig upp på Kullaberg som skulle vara felaktig — den skulle vara avskräckande. Det kostar 7 kr. för en bil och 1 kr. per person. För den kronan får man ett utmärkt informationsblad om Kullaberg. Avgiften tas dessutom bara ut under den del av året när trafiktrycket på området är stort. Först och främst går det alldeles utmärkt att ta sig upp på Kullaberg utan att betala någon avgift. Man kan följa promenadstigarna från Mölle, eller gå norrut före entrén. För gående är båda dessa vägar att föredra framför den asfalterade bilvägen. Återstår alltså det faktum att man belägger fordon och deras passagerare med en avgift under en del av året. Ingen kan påstå — jag tror i alla händelser inte att någon av kammarens ledamöter vill göra det — att avgiften skulle förhindra någon att fara upp till kullen. Dagens bensinpriser och kostnader för att ha bil gör dessa 7 kr. relativt betydelselösa. De är emellertid inte betydelselösa när det gäller att få intäkter för att klara skötseln av området. Är det nu avgifterna som motionärerna vill åt? I så fall borde man från socialdemokratiskt håll också motionera om förbud mot att ta ut t.ex. parkeringsavgifter vid Åsljunga friluftsgård eller vid andra populära idrottsanläggningar som används som rekreationsområden. Det kan inte vara fråga om någon omtanke om de svaga i samhället. Det är i stället, som jag ser det, fråga om en yttring av förbittring över att det finns privatägda naturreservat som fungerar alldeles utmärkt utan att skattebetalarna belastas. Reservanterna kan heller inte i sin reservation finna skäl för att påyrka någon förändring av nuvarande ägandeoch skyddsform, men de vill att det skall göras en undersökning om att göra området till nationalpark. Jag skulle, efter att ha lyssnat på Grethe Lundblad, vilja fråga henne om hon är medveten om att man när det gäller nationalparken Padjelanta i dag överväger att ta ut en begränsad inträdesavgift, eftersom trycket från turister på området är för starkt. Det förhållandet att man gör ett område till nationalpark behöver alltså i och för sig inte innebära att möjligheterna till tillträde skulle vidgas. Det skulle inte heller förbjuda uttag av en parkeringsavgift eller en avgift för bilister som kör in på området. Jag kunde alltså inte hitta någon form av logik i reservanternas resonemang — tills jag hörde Grethe Lundblad säga någonting om förekomsten av en golfbana på Kullaberg. Är det kanske så att bakgrunden till de ständigt återkommande socialdemokratiska motionerna är förekomsten av en golfbana? I så fall tycker jag att man skall säga det klart ut och inte använda det i den typ av argumentation som Grethe Lundblad här framförde. i För att göra området i fråga, som alltså inte är ett vildmarksområde, tillgängligt för rörelsehindrade och gamla är det nödvändigt att ha en väg, som ger möjlighet att köra uppför de branta stigningar som det är fråga om. Men det kostar pengar inte bara att hålla vägen i stånd utan också att ordna för bilarna på annat sätt och sköta stigar, badbryggor och spångar för att på det sättet göra området mera tillgängligt för dem som har svårt att röra sig fritt i naturen. Det är pengar till detta som bl.a. Fysiografiska sällskapet får in genom avgifterna. Herr talman!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

Herr talman! Jag skall bli mycket kortfattad för att begränsa debattiden. Jag vill hänvisa till vad som sades av Bengt Silfverstrand, som är huvudmotionär i ärendet. Jag vill till Ingrid Sundberg säga att vad vi skåningar helst skulle se är att få Kullaberg som nationalpark, där vi har fritt tillträde till ett vackert naturområde, som vi fritt kan vandra över. Möjligheterna att ta sig in i det västra området utan att använda den avgiftsbelagda vägen är nästan obefintlig för pensionärer, rörelsehindrade och familjer med små barn. Vägarna till den delen av området är nämligen mycket otillgängliga, och vi har velat vända oss mot begränsningarna i det avseendet. Jag vill nämna att riksdagen redan på 1960-talet behandlade denna fråga och då tyckte att avgifterna borde avskaffas. Någon sådan åtgärd har dock inte vidtagits, och det är väl i viss mån för att friska upp minnet hos de myndigheter som har att handlägga dessa frågor som den nu aktuella motionen har väckts. Jag yrkar fortfarande bifall till vår reservation.
Herr talman! Det är här fråga om två olika krav: dels att området görs till nationalpark, dels att avgifterna avskaffas. Om området blir nationalpark, försvåras ju tillgängligheten för dem som är rörelsehindrade eller gamla. Grethe Lundblad måste väl känna till att det för nationalparker föreligger mycket stränga begränsningar i vad gäller alla former av byggnation. Det skulle alltså göra att bryggor, spångar, promenadstigsanläggningar osv. skulle bli mycket svårare att få till stånd om det vore nationalpark. Dessutom innebär inte nationalparksföreläggande att man inte skulle kunna begränsa tillträdet genom avgifter. Jag kan inte hitta något logiskt samband i de motiveringar som har anförts. Med all säkerhet skulle emellertid, om området förvandlades till nationalpark, möjligheterna att driva golfbana där försämras. Då tycker jag att Grethe Lundblad skall säga det rent ut.

Herr talman! Tillåt mig börja med att säga att jag finner det en smula patetiskt när en företrädare för moderata samlingspartiet använder handikappade som slagträ i en debatt som motivering för att man inte vill ha en nationalpark i ett område — det starkaste skydd som ett naturområde kan få. Jag tycker att detta är att sänka debattnivån onödigt mycket. Förra året beslutade riksdagen om bildande av nationalparker i Skuleskogen i Västernorrlands län samt i Tiveden i Skaraborgs och Örebro län. Samtidigt anvisades medel för överförande av marken i statens ägo. Dessa områden anses ha utomordentligt stora värden av geologisk, botanisk, zoologisk och kulturhistorisk art. De utgör en mycket intressant parallell till det naturreservat vi i dag diskuterar, nämligen Kullaberg, en urbergshorst som bildar spetsen av en halvö mellan Skälderviken och Öresund i nordvästra Skåne. Kullabergs vetenskapliga, sociala och landskapsetiska värden anses var för sig vara av en sådan omfattning att de i hög grad motiverar att området avsätts som nationalpark, vilket naturvårdsverket i sitt remissyttrande över vår motion ånyo bekräftat. Det är alltså detta som är huvudförslaget i motionen; avgiften kommer i andra hand. Området har i samband med den fysiska riksplaneringen betecknats som naturvårdsobjekt av riksintresse. Det ingår också som ett av elva områden i Sverige vilka av Nordiska arbetsgruppen för skydd av naturtyper och biotyper betraktas som oersättliga dokument i nordisk natur. Som turistmål erbjuder Kullaberg en variation av aktiviteter som mycket få platser, och området har stor betydelse för rekreationsoch friluftslivet i Skåne. Det består av två naturreservat, västra och östra Kullaberg. Västra Kullaberg avsattes år 1971 som naturreservat, f.ö. på initiativ av en socialdemokratisk riksdagsledamot, Einar Henningsson, och förvaltas av ett privat företag, AB Kullabergs Natur. Sedan ungefär ett år är detta företag också huvudman för den inom området belägna fyrplatsen. Kullabergs Natur stängde år 1915 egenmäktigt av vägen från Mölle samhälle upp till fyren, och alltsedan dess har den allmänhet som velat bege sig in på området och upp till fyrplatsen — som är ett mycket attraktivt besöksmål — avkrävts ständigt stigande avgifter. Något tillstånd från länsstyrelsen att stänga av vägen har aldrig utfärdats, och det existerar över huvud taget inget dokument som styrker bolagets rätt att ta ut avgifter från allmänheten. Däremot medges staten i ett köpekontrakt från 1842 mellan dåvarande markägare och Kronan uttryckligen rätt att befara vägen. Frågan om förvaltningen av området och allmänhetens rätt att befara vägarna på Kullaberg har flera gånger varit föremål för riksdagens intresse. Jordbruksutskottet skriver i ett utlåtande över motioner i ärendet till 1969 års riksdag, då frågan senast behandlades, att ”vissa skäl talar för att ifrågavarande område i någon form anknyts till det inom länsstyrelsens resolution år 1965 bildade naturreservatet öster om sagda område”. Samtidigt förutsätter jordbruksutskottet att frågan om allmänhetens rätt att fritt beträda området upptas till behandling och att vid utfärdandet av reservatföreskrifter även de i motionerna i övrigt aktualiserade spörsmålen ägnas uppmärksamhet. Jordbruksutskottet har, fru Sundberg, redan 1969 sagt ungefär vad som nu står i motionerna. Det är bara det att det som riksdagen sagt inte har efterlevts — inte på någon punkt förutom beträffande avsättningen av området som naturreservat, där man har följt riksdagsbeslutet. När det gäller avgiftsbeläggningen, som utan minsta tvivel utgör en allvarlig inskränkning i allemansrätten, är jordbruksutskottets nu diskuterade betänkande motsägelsefullt. Det talas om att avgiftsbeläggningen kan anses motiverad eftersom bolaget iordningställt anordningar för allmänhe ten. Men samtidigt framgår det av länsstyrelsens remissyttrande att personavgifter enligt länsstyrelsens uppfattning inte bör tas ut. Det står så i remissyttrandet som finns återgivet i betänkandet. Och redan 1974 — det kan jag nämna upplysningsvis — ålade länsstyrelsen uttryckligen bolaget att avveckla avgiften. I ett brev till Kullabergs Natur står det bl.a.: ”Frågan om avveckling av entréavgifter helt eller delvis bör i god tid före den 31 december 1978 aktualiseras.” Så har alltså inte skett. Och trots detta besked höjde bolaget så sent som 1978 avgiften ytterligare, helt i strid med länsstyrelsens rekommendationer. Detta skedde för att man i någon mån skulle kunna förbättra en alltmer undergrävd ekonomi. Ännu mer anmärkningsvärt är att det fortfarande, elva år efter jordbruksutskottets uttalande om att reservatföreskrifter skulle utfärdas, saknas en slutgiltig skötselplan för området. För att undvika missförstånd — vi behöver inte ta en debatt om detta, det är onödigt — vill jag framhålla att AB Kullabergs Natur genom åren gjort utomordentliga insatser för naturvården och för de vetenskapliga arbeten som i området bedrivits i botanik, allmän zoologi och entomologi. Kritiken mot bolagets sätt att i dag utföra sina naturvårdande uppgifter bygger på egna iakttagelser — jag råkar faktiskt bo i den kommun där området ligger — och kan bekräftas av andra vid fyrplatsen verksamma tjänstemän och myndigheter. Bl. a. har lotsdirektören i södra distriktet i en årsredogörelse till sjöfartsverket för 1979 påtalat vissa missförhållanden vid fyrplatsen. Bolaget saknar helt enkelt ekonomiska resurser för att på ett tillfredsställande sätt i längden kunna klara av den alltmer krävande skötseln av naturreservatet. Redan i dag får företaget ett omfattande samhälleligt stöd genom att bl.a. skogsavverkning i området utförs i skogsvårdsstyrelsens regi och bekostas av skattemedel. Som framgår av utskottets betänkande kan man inte heller i fortsättningen räkna med att kunna förbättra sin ekonomiska situation genom ökade entréavgifter. Slutligen kan beträffande AB Kullabergs Naturs ekonomiska ställning nämnas att den på fyrplatsen tjänstgörande fyrmästaren, som bl.a. har att svara för underhållsarbeten, biljettförsäljning och vissa naturvårdande uppgifter för företagets räkning, avlönas av ett statligt verk, sjöfartsverket. När fru Sundberg säger att det fungerar utmärkt utan att skattebetalarna belastas är det alltså en helt felaktig uppgift som lämnas. Det har bekräftats att det är ett omfattande statligt stöd med skattemedel som utgår till det privata företaget. Det anförda torde räcka för att klargöra att samhället på olika sätt har så stora ekonomiska åtaganden i området att det framstår som alltmer naturligt och nödvändigt att samhället därför också får ta det fulla ansvaret för en verksamhet som man alltså till allra största delen redan finansierar. Det borde ju heller inte råda några delade meningar om att sjöövervakning och naturvård är uppgifter som samhället bör ha ett övergripande ansvar för. En arbetsgrupp bestående av representanter för SMHI, naturvårdsverket och sjöfartsverket har f. ö. också förordat att naturvårdsverket borde gå in som huvudman för fyrverksamheten, med motiveringen att naturvårdsoch fritidsintressena väger mycket tungt när det gäller områdets bevakning. Denna fråga borde därför med fördel kunna samordnas med en utredning angående förvaltningen av de nuvarande naturreservaten vid Kullaberg som vi föreslagit i vår motion. Herr talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till den socialdemokratiska reservationen.

Herr talman! Det är än mera motiverat att fråga: Vad vill egentligen socialdemokraterna? De talar om allemansrätt och tillgänglighet, men tycker att det är fråga om låg nivå när jag förfäktar att den tillgängligheten också skall gälla handikappade och gamla. Är det förvaltningen som motionärerna syftar på? I motionens yrkande anhålls om utredning angående förvaltningen av de nuvarande naturreservaten vid Kullaberg. Men reservationen tar upp angelägenheten av att man undersöker i vad mån området kan göras till nationalpark. När ett område görs till nationalpark innebär det vanligtvis att staten också tar över äganderätten. Är det alltså ett förstatligande av Kullaberg som motionärerna vill uppnå? Är det förhållandet att Kullaberg är privatägt som stör herr Silfverstrand? Denna fråga diskuterades också 1969. Även då deltog jag i diskussionen, och jag är glad över att området under dessa tio år har fått drivas som det har gjorts. Bengt Silfverstrand sade att bara det faktum att staten har vissa utgifter för området skulle vara ett motiv för att staten skulle överta äganderätten. Har herr Silfverstrand inte hört talas om att det kan finnas ett samarbete mellan enskild verksamhet och staten genom att det ges statliga bidrag? Om vi skulle följa herr Silfverstrands linje, skulle inga funktioner i samhället där staten går in och hjälper till med kostnaderna kunna drivas som enskild verksamhet. Allmänheten avkrävs icke en ständigt stigande avgift. Det är endast under den tid på året när trafiktrycket på Kullaberg är starkt som det kostar 7 kr. att köra upp med bil. Alla andra uppgifter är felaktiga. Vi skall ha klart för oss vad det här gäller. Herr Silfverstrand sade att det saknas en skötselplan. Är det en plan för skötseln som är det viktigaste? Är inte det viktigaste glädjen att kunna göra det konstaterande som herr Silfverstrand här gjorde — att det inte finns något att anmärka mot skötseln av naturen, floran och faunan i Kullabergs naturreservat? Det är väl inte planen som är det viktigaste i detta fall. Skall vårt samhälle kunna fungera och ge rekreationsmöjligheter, måste det ske ett samarbete mellan stat, kommuner och de enskilda markägare som är berörda när det gäller vissa rekreationsområden. Det vore redigare om man från socialdemokratiskt håll i stället för att gömma sig bakom en motion, som inte följs upp i reservationen utan där det låter på annat sätt, klart deklarerade: Kullaberg skall vara statligt, golfbanan skall bort, och sedan skall vi sköta alltihop med skattebetalarnas pengar. Har man den åsikten, skall man också uttrycka den.
Herr talman! I naturvårdslagens 4 § står: ”I syfte att bevara större sammanhängande område av viss landskapstyp i dess naturliga tillstånd eller i väsentligen oförändrat skick kan kronan tillhörig mark avsättas till nationalpark.” Naturvårdsverket har i remissyttrandet till jordbruksutskottet över motionen sagt att Kullaberg har sådana värden att det mycket väl kan avsättas som nationalpark. Men verket påpekade samtidigt att det f. n. saknas ekonomiska resurser för att göra detta. Det finns således f. n. en ekonomisk begränsning, och det var anledningen till att jag inledningsvis pekade på andra områden som har denna karaktär. Det finns alltså starka skäl att avsätta Kullaberg som nationalpark. Det är detta som är huvudkravet i motionen. Men vi begär också att en utredning närmare skall undersöka förutsättningarna för detta. Det behöver inte råda något tvivel om vart vi syftar med denna motion. Ingrid Sundberg, som jag utgår från har läst motionen, borde kunna inse att det inte alls handlar om förstatligande som ett självändamål. Verksamheten på området fungerar helt enkelt inte beroende på att det inte finns ekonomiska resurser för skötseln. Ingrid Sundberg är angelägen om att framhålla att det skulle vara fråga om klåfingrighet från socialdemokraternas sida. Men det är väl ändå Ingrid Sundberg väl bekant att vi från socialdemokratiskt håll mycket har intresserat oss för detta område. När vi för någon halvtimme sedan hade votering i en annan fråga som berör Kullaberg röstade däremot bl.a. Ingrid Sundberg mot förslaget att vi skulle återbemanna fyrplatsen och därmed få ännu större möjligheter att från naturvårdssynpunkt sköta området. Det visar prov på en dubbelmoral som egentligen är ganska fantastisk. Det finns i detta sammanhang skäl att understryka att vi inte bör ta så allvarligt på länsstyrelsens remissyttrande. Det råkar nämligen vara så — enligt verksamhetsberättelsen för Kullaberg — att en av dem som har medverkat i länsstyrelsens yttrande också återfinns som styrelseledamot i det privata företaget AB Kullabergs Natur. — Detta sagt som en ren sakupplysning.
Herr talman! Bara en kort fråga till Bengt Silfverstrand: Anser Bengt Silfverstrand att ett förvandlande av Kullaberg till nationalpark skulle öka tillgängligheten till området i fråga?
Herr talman! Jag har även undersökt den motiveringen, som tydligen är den enda invändning Ingrid Sundberg har kvar. Om Kullaberg skulle bli nationalpark, i stället för att som i dag vara naturreservat, hindrar det på intet sätt tillgängligheten för gamla och handikappade.

Herr talman! Jag kan starta med att instämma i vad Grethe Lundblad har sagt — senare med instämmande av Ingrid Sundberg — när det gäller den lyriska beskrivningen av området. Jag kan också instämma i vad Ingrid Sundberg har sagt om hur detta underbara område sköts. Därmed skall jag nöja mig med att göra en ganska kort beskrivning av tidigare handläggning av ärendet här i kammaren och göra ytterligare några kommentarer. Sedan 1965 har denna motion väckts i riksdagen fem gånger. Den har avslagits tre gånger av socialdemokratisk majoritet, och den har i dag viss chans att för andra gången avslås av en annan majoritet. Vi har fyra gånger haft ett fullständigt remissförfarande, med remisser till kommuner, organisationer, naturvårdsorgan osv. Som ett undantag uttalades vid ett av dessa fyra remisstillfällen en viss sympati för motionen, och det var före den tidpunkt när området avsattes som naturreservat. I riksdagsbeslutet 1969, som delvis har åberopats av Bengt Silfverstrand, fanns en skrivning som innebar att man förväntade en avsättning av området till naturreservat. Detta har också skett. Bengt Silfverstrand säger att det är det enda i beslutet som har effektuerats — men det var också det enda som stod i det beslutet. Bengt Silfverstrand påstår att allmänheten drabbas av ständigt stigande avgifter. Då vill jag tala om att entréavgiften 1965 var 75 öre. Sedermera ökade den till 1 kr., och numera är det helt avgiftsfritt. Det är det Bengt Silfverstrand kallar ständigt stigande avgifter. Avgiften för bil var för 15 år sedan 3:25 kr., och nu är den 7 kr. Att göra värderingar på detta sätt urholkar en del av de andra värderingar som Bengt Silfverstrand gör. Jag kan ta ett exempel på remissvar som är ganska representativt för de svar vi har fått. Skånes naturskyddsförening skriver följande: ”Föreningen har som sin uppgift att kämpa för bevarandet av värdefulla naturmiljöer till fromma för kulturell och social naturvård. Genom AB Kullabergs Natur, ägt av det helt ideella Kungl. Fysiografiska Sällskapet i Lund, har ett av de mest betydelsefulla områdena i västra Skåne kunnat bevaras. Att besökare avkräves — såsom motionärerna framhåller — 75 öre per person för tillgång till välskötta badplatser, parkeringsplatser, toaletter, tvättrum m.m. förefaller Föreningen skäligt.” Det är som bekant nu ingen avgift alls för den som väljer någon annan väg att nalkas området än att promenera på asfaltvägen. I flertalet remissvar, bl.a. från naturvårdsverket och länsstyrelsen i Malmöhus län, har varje gång understrukits att området sköts på ett föredömligt sätt. Jordbruksutskottet har också gjort ett besök på platsen och har kunnat konstatera att så är fallet. Jag tycker nog att det finns god anledning att i detta sammanhang tillägga, att under ledning av professor Per Brinck sköts området på ett utomordentligt sätt. Jag skall inte trötta kammarens ledamöter med att läsa upp den långa presentationen av Per Brinck i Vem är det, utan jag nöjer mig med att säga att han har utfört mycket omfattande arbeten inte minst i ekologiska sammanhang över hela världen och att han i dag betraktas som en av vårt lands allra främsta ekologer. Det är dessutom omvittnat av alla att han bedriver en utomordentligt sakkunnig ledning av skötseln av det nu aktuella området. Till detta vill jag, herr talman, bara säga några ord i anslutning till resonemanget om skötselplan. Utskottet har här bara kunnat stödja sig på de uppgifter utskottet fått från länsstyrelsen i Malmöhus län. Vi menar att det ankommer på länsstyrelsen att i s.k. skötselplan meddela föreskrifter angående förvaltningen. Utskottet anför vidare: ”Av remissyttrandena framgår att slutgiltig skötselplan för området i fråga f. n. är under utarbetande.” — —- Vi har senare kunnat konstatera att planen är i det närmaste klar. —-—-- ”Med hänsyn till pågående skötselplanering anser såväl naturvårdsverket som länsstyrelsen i Malmöhus län att anledning saknas att göra en särskild utredning angående förvaltningen av området. Enligt naturvårdsverket är nuvarande ägandeoch skyddsform för ifrågavarande naturreservat fullt godtagbar.” Detta är underlaget för utskottets ställningstagande, och jag kan inte se att mycket kvarstår av motionärernas argument.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
Herr talman! Argumenten kvarstår i och med att det i många olika sammanhang, bl.a. av naturvårdsverket, har sagts att sådana värden finns inom det här området att det borde avsättas till nationalpark. Motiveringen bakom naturvårdsverkets uttalande är huvudsakligen den ekonomiska situationen — som jag sade saknar bolaget f. n. resurser för att fullgöra sina åtaganden. Det är ganska intressant att borgerliga ledamöter har engagerat sig med en sådan hetta för ett ärende som kanske trots allt inte tillhör de största. Man skulle nästan vilja beteckna Einar Larssons inlägg här som ett inslag i en ny centerpartistisk folkkampanj för bevarandet av privata privilegier. Jag tycker emellertid att man bör se litet mera på vad det är som vi i sak vill åstadkomma. Vi vill att området skall få ett starkare skydd, och vi konstaterar att man med nuvarande organisation inte kan klara dessa uppgifter. Det finns belägg för detta. Einar Larsson borde själv ha kunnat konstatera det då jordbruksutskottet besökte området för något år sedan, men såvitt jag förstår hade inte utskottet möjlighet att ägna tillräcklig uppmärksamhet åt problemen, eftersom besöket var mycket kort.
Herr talman! Jag måste ännu en gång slå fast att vi reservanter tycker att det är störande att man delar av två naturreservat med ett stort staket. Vi vill att allmänheten skall ha fritt tillträde till sådant som är avsatt till naturreservat. Att man för det här området fortfarande har bommar och inträdesavgifter är orsaken till att vi vill att en utredning skall tillsättas som närmare utreder förvaltningen av Kullabergsområdet. Jag tycker inte att de upplysningar som här har lämnats av olika ledamöter förtar intrycket av att någonting måste vara fel, när man i ett område som räknas till de värdefullaste i Sverige och Norden har sådana anordningar som hindrar allmänheten att få tillträde till det. Vi kan enligt min mening inte acceptera detta. Argumentet att avgiften inte tas ut annat än under tiden mars-oktober finner jag mycket stötande, för det är ju just under den tiden man verkligen har möjlighet att besöka Kullaberg. Området är nämligen så otillgängligt på vintern. Jag var där förra söndagen, och jag kunde konstatera att det inte var så enkelt att vistas där — det krävdes kondition för att orka klättra i berg och man kunde lätt halka. När det är fråga om naturreservat, då tycker jag inte att det skall finnas anordningar som avgifter eller staket som hindrar människor att få tillträde till området under den tid de kan och vill besöka det. Människor skall stället få möjlighet att njuta av den skönhetsupplevelse som sådana här områden kan erbjuda.
Herr talman! Bengt Silfverstrand sade en sak som är riktig, nämligen att den här frågan inte är av sådan vikt att den skulle ge anledning till denna omfattande hantering. Men när nu frågan kommer igen för femte gången är det utskottets uppgift att behandla den. Bengt Silfverstrand tycker att jag engagerar mig med viss hetta. Jag vet inte om det är riktigt korrekt, men om så skulle vara fallet kan jag säga att mitt ”heta” engagemang för det första animerats av alla de felaktiga uppgifter som Bengt Silfverstrand lämnat — jag måste försöka på något sätt göra en rättvis beskrivning av de faktiska förhållandena. För det andra var vi utskottsledamöter faktiskt väldigt imponerade över det sätt på vilket det här området är skött. Så till frågan om finansieringen. Naturvårdsverket påpekar alldeles riktigt att det inte finns resurser för ett övertagande av området som nationalpark. Från annat håll har heller ingen anvisat sådan finansiering. I det läget står valet mellan att låta dem som njuter av området betala en i och för sig liten avgift — det rör sig inte ens om självkostnadstäckning — eller att sätta in skattemedel, som ingen kunnat anvisa. I det sammanhanget vill jag också påpeka att ett mycket stort antal utländska besökare söker sig hit. Vi tog god tid på oss vid besöket — hela kvällen resonerade vi med dem som har ansvaret för området. Jag har inte i något sammanhang träffat på någon som varit besvärad av avgiften för att få tillträde till området. Den som går in gratis har givetvis inget att invända, och den som är van vid att betala parkeringsavgift blir inte chockerad över att behöva betala 7 kr. för att få parkera sin bil.
Herr talman! Var och en kommer så småningom att i snabbprotokollet kunna konstatera vem eller vilka som lämnat felaktiga uppgifter. För att inget missförstånd skall uppstå vill jag ta upp det här med avgifterna, som i och för sig är av underordnad betydelse. För det första finns det inget avtal som styrker bolagets rätt att ta ut avgift — detta är alltså ett faktum. För det andra har länsstyrelsen vid flera tillfällen klart och tydligt sagt till företaget att den avgift som i dag uttas skall utgå. Möjligen kan man tänka sig någon form av parkeringsavgift. Senast 1978 höjdes en del av avgifterna — det gäller den större biten, dvs. avgifterna för bil — med 40 26. Dessa uppgifter återfinns i motionen och dem kan Einar Larsson inte vederlägga. För att styrka vad jag här har sagt kan jag lämna ytterligare en upplysning, och det gäller de stora insatser som redan i dag görs från samhällets sida. Än en gång har vi hört en ledamot, Ingrid Sundberg, säga att systemet fungerar utmärkt och att skattebetalarna inte belastas. 1977-1978 utfördes 788 dagsverken i AMS regi och till ett belopp av 300 000 kr. Det utgör en mycket stor del av det totala ekonomiska engagemanget för området. Redan i dag har alltså samhället stort inflytande, men man har inte den kontroll över verksamheten och inte heller de möjligheter som behövs för att området skall kunna skötas såsom det borde skötas. Det är där problemet ligger.
Herr talman! Skogsvårdsstyrelsen och länsstyrelsen i Malmöhus län har ett utomordentligt stort inflytande och en utomordentligt stor insyn i detta. Den av AB Kullabergs Natur tillämpade avgiftsbeläggningen har flera gånger prövats av domstol. Bolaget har då tillerkänts rätt att ta ut avgifter med hänsyn till de särskilda anordningar som bolaget iordningställt för allmänheten.

Herr talman! När man lyssnar på debatten här blir det svårt att göra sig kvitt intrycket att reservationens talesmän egentligen skjuter in sig på den golfbana som finns på Kullabergs naturområde. Jag vill i det sammanhanget tala om att de som använder sig av golfbanan ingalunda utestänger några besökare från att fritt ströva omkring inom hela Kullabergs naturområde. Över hela området finns anslaget uppmaningar till de golfspelande att ge plats och skydd för de kringströvande på och runt banan. Jag vill också i sammanhanget tala om att golfsporten utövas i Sverige i dag av närmare 100 000. Golfförbundet antog på sitt årsmöte så sent som i fredags normalstadgar för sina anslutna klubbar. Det innebär att klubbarna i fortsättningen är helt öppna för alla och envar — svenska och utländska medborgare — som vill söka medlemskap. Det är det första steget i riktning mot att göra golfsporten i Sverige till en folksport, vilket många önskar. Jag tycker det vore synd om förlegade uppfattningar av den typ som Bengt Silfverstrand här har gett uttryck för — talet om privata privilegier — skulle hindra en ur folkhälsosynpunkt och ur andra synpunkter så ytterligt gynnsam motionsidrott som golfsporten. Jag tycker att den bana som finns på Kullabergs naturområde fyller en utomordentligt viktig och samhällsnyttig funktion. Jag hoppas att en utredning — om utskottet tänker sig en sådan — inte skall syfta till ett nedläggande av en serviceanläggning som för tusentals människor nu och i framtiden har den allra största betydelse.
Herr talman! Naturreservatet omfattar 280 ha, varav stora delar utgörs av otillgängliga klippformationer som allmänheten inte kan beträda. På den mest tillgängliga delen av området, med mycket vackra utsiktspunkter, finns en golfbana med 18 hål som utnyttjas intensivt under sommarhalvåret. Man måste förstå att det inte är lätt för allmänheten att under sådana förhållanden fritt ströva omkring i detta område. Jag vet mycket väl att, som Rolf Clarkson säger, det finns anslag där det står att golfspelarna skall försöka ta hänsyn till allmänheten. Men, herr Clarkson, på samma anslag står också att de som besöker området bör vänligen också ta hänsyn till golfspelarna. Vi är alltså i en mycket besvärlig situation. Kommer det en golfboll farande har man inte mycket annat att göra än att försvinna från det område där spelet pågår för fullt. Spelet går alltså precis på de områden som inte är skogbeväxta och som inte utgörs av de mest otillgängliga delarna. Därför kan det vara svårt, både för pensionärer och för handikappade, att få tillgång till så stor del av Kullaberg på grund av att man på den öppna delen av naturreservatet har denna stora golfbana och också en hel del anläggningar i anslutning till den.
Herr talman! Jag tackar för detta tillägg från Grethe Lundblad. Det bekräftar de farhågor vi hade, nämligen att det är golfbanan man vill åt med sitt krav på utredning om området. Jag konstaterar att det här är fråga om en kollision mellan reservanterna och de idrottsoch motionsintresserade besökarna på Kullaberg till förmån för rena picknickströvanden.

Herr talman! Civilutskottets betänkande nr 14 är enhälligt. Jag har därför inte något annat yrkande än om bifall till vad utskottet hemställt. Att jag ändå vill ta kammarens tid i anspråk för ett kort inlägg beror ytterst på att det finns anledning att förklara varför vi avstyrker en motion av ett par socialdemokrater — en motion med ett allmänt syfte som vi helt ansluter oss till. De vill i sak ha fastslaget att kommunerna kan förköpa fastigheter för att åstadkomma en lämplig lägenhetsindelning, och detta även i de fall när lägenheterna uppfyller lägsta godtagbara standard. Vi tycker också att kommunerna skall få göra detta. Det jag vill påpeka är att motionen avstyrks, inte därför att vi har en annan mening i sakfrågan än motionärerna, utan därför att förköpslagen redan innehåller de regler som motionärerna vill införa. Det är fullt förståeligt att motionärerna fört fram sitt yrkande. Regeringen har nämligen i ett uppmärksammat fall vägrat tillstånd till förköp när kommunen ville ändra lägenhetsindelningen i ett hus där lägenheterna hade den lägsta godtagbara tekniska standarden. Motiven för regeringens beslut kan — det skall erkännas — förefalla innebära att ändrad lägenhetsindelning inte ansetts ge kommunen förköpsrätt enligt gällande lag. Utskottet har nu i sin tur tolkat regeringsbeslutet och — helt enhälligt — kommit fram till att regeringen inte gått ifrån den uppfattning om lagens innehåll i praktisk tillämpning som utskottet haft. Utskottets slutsats blir därför att ändrad lägenhetsindelning enligt både utskottets och regeringens mening är en omständighet som kan självständigt beaktas vid prövning av om det föreligger ett upprustningsbehov. Slutsatsens faktiska innehåll blir helt otvetydigt när utskottet, fortfarande enhälligt, konstaterar att motionärernas intresse är tillgodosett utan någon ändring i förköpslagen. Också på regeringens bord ligger en framställning som i sak överensstämmer med motionens innehåll. Sedan riksdagen nu strax förut fattat beslut i detta ärende finns det knappast anledning att ytterligare skjuta upp regeringens beslut med anledning härav. Civilutskottets ledamöter kommer självfallet att med intresse ta del av motiven för detta beslut. Herr talman! Som jag redan inledningsvis sade yrkar jag bifall till utskottets enhälliga betänkande.

Herr talman! Varför har kollektivhusidén haft så svårt att slå rot i vårt land? Det är en berättigad fråga. Med tanke på de stora förändringar på många områden som skett i samhället under senare tid är det förvånande att kollektivhusidén fortfarande är så långt borta i verkligheten. Det är förvånande många som skulle vilja bo kollektivt. I Stockholm har man gjort en undersökning som visar att hela 9 96 av hushållen skulle vilja bo på detta sätt. Att jag säger att det är en förvånande hög siffra beror på att det ju är svårt att efterfråga och föreställa sig hur något skall fungera som knappast finns. Kontaktlöshet och brist på gemenskap — det är så de flesta människor bor och lever i dag. Fritidsaktiviteter och TV-underhållning har i många fall fått ersätta kontakter och arbetsgemenskap i anslutning till bostaden. Hushållsstrukturen har förändrats markant. Antalet småhushåll och pensionärshushåll beräknas öka från 1,7 miljoner år 1970 till 2,2 miljoner år 1985. Det blir allt vanligare att båda föräldrarna arbetar utanför hemmet också när barnen är små. De flesta barn har inget eller ett syskon. Om man ser åldersutvecklingen i ett längre perspektiv, så ökar antalet personer över 65 år med 60 000 från 1978 till år 2000. Mot bakgrund av hur familjer lever i dag och hur åldersutvecklingen ser ut för framtiden borde kollektivhusidén vara aktuellare än någonsin. Kvinnor förvärvsarbetar i mycket stor utsträckning. Jämställdhetskommittén har i utredningen Kvinnors arbete visat hur mycket tid kvinnor tvingas lägga ned på hemarbetet. I familjer där båda arbetar, arbetar kvinnan 20 timmar eller mer i hushållet. Men det finns också kvinnor som arbetar 40 timmar och mer i hushållet varje vecka, trots att de samtidigt förvärvsarbetar utanför hemmet. Dubbelarbetet är alltså oerhört omfattande och tungt för kvinnorna. I utredningen visas också att männen deltar i en försvinnande del i hushållsarbetet. Trots att så många kvinnor förvärvsarbetar tillbringar ändå många människor huvuddelen av sitt liv i bostadsområdet. Jag tänker på barn, ungdomar, arbetslösa, deltidsarbetande och pensionärer. I dag finns det knappast något verkligt alternativ till den helt dominerande boendeformen i dag — den privata bostaden utan gemensamma utrymmen. Det måste komma fram andra boendeformer och samhället måste satsa på ett brett experimentbyggande, där de boende får det största inflytandet. Experimentbyggandet av nya former av bostäder med både privata och gemensamma utrymmen måste genomföras i varje kommun. Utan förebilder i verkligheten och utan exempel och alternativ är det svårt att diskutera och kräva annat än det som finns i dag. Målet måste vara en bred variation av olika boendeformer i varje stadsdel, såsom lägenheter för storfamiljer, bogemenskaper som bygger på samarbete kring vardagssysslor och kollektivhus med service för sådana som behöver och önskar det. En satsning på ett omfattande kollektivhusbyggande har väldigt många fördelar. Det kan medverka till att bryta anonymiteten i boendet och öka gemenskapen mellan människor. Kollektiva boendeformer bidrar också till att minska slöseriet med energi och andra resurser genom att lokaler och utrustningar utnyttjas bättre. Kollektiva boendeformer gör det möjligt för gamla och handikappade att få hjälp och stöd där de bor, och de främjar på så sätt en integrering av olika kategorier av människor. Kollektiva boendeformer gör också att människor kan samverka kring hushållsarbetet och på så sätt minska belastningen, särskilt på kvinnorna. Kollektiva boendeformer är också ett sätt att skapa förutsättningar för en fungerande demokrati, där de boende gemensamt beslutar om sina angelägenheter och även löser sina vardagsproblem. Herr talman! I betänkandet hänvisas till budgetpropositionen, där Birgit Friggebo anför att viss ekonomiskt och organisatoriskt stöd i begränsad omfattning skall kunna utgå till tävlingar och annat utvecklingsarbete som avser boendekvaliteter. Det är meningen att dessa pengar skall tas från anslaget till förbättring av boendemiljön. Jag tror att det vore en katastrof att ta pengarna därifrån. Detta bidrag är i sig helt otillräckligt tilltaget, och det förslår inte på långt när till det som det är avsett för, nämligen att förbättra boendemiljön. Dessutom behöver forskningen om alternativa boendeformer egna pengar. Utskottet säger i sitt yrkande om avslag på vpk-motionen att byggforskningsrådet finansierar vissa forskningsprojekt. Det känner jag till; bl.a. finansieras BIG-projektet — bo i gemenskap — genom byggforskningsrådet. Men det är märkligt hur ynka litet pengar som beviljats just för ett sådant här projekt som handlar om att få fram förslag till gemensamt boende i befintliga områden. Det behövs mycket mer pengar för att forska på detta område. Det är också därför som vpk föreslår 25 miljoner till detta ändamål. Det heter i utskottets skrivning att forskning om kollektiva boendeformer är viktig. Det slår man fast, och jag tackar för det. Man hänvisar till att man i en långtidsplan utreder hur denna forskning skall inriktas, och med hänvisning till att frågan utreds avstyrker man också vpk-motionen. Byggforskningsrådets forskningsplan ligger för långt fram i tiden. De här pengarna, som vpk-motionen handlar om, måste anslås nu för att man skall komma i gång genast med dessa angelägna frågor. Det är redan alldeles för sent. Därför kan vpk inte acceptera motivet för avslaget på motionen. Herr talman! Jag yrkar bifall till motion 584 i berörd del.

Herr talman! I motion 584 tar vänsterpartiet kommunisterna upp olika åtgärder för att stimulera byggande av kollektivhus. De flesta av förslagen kommer att behandlas senare i det stora bostadspolitiska betänkande som vi skall diskutera här i kammaren den 16 april. Det är bara ett yrkande som i dag är aktuellt, och det är yrkandet om att öka anslaget till byggforskningen med 25 miljoner. Utskottet har, som Inga Lantz sade, avstyrkt motionsyrkandet. Det konstateras i både motionen och utskottets betänkande att det ju redan finns kollektivhus i Sverige av olika typer. Andra planeras, och en del håller på att byggas. Dessutom finns det en viss forskning på det här området, och det planeras ytterligare forskning. Det är inte alls så som Inga Lantz säger, att det ligger långt fram i tiden, för läser man utskottsbetänkandet rätt finner man att det klart och tydligt står att byggforskningsrådet i anslagsframställningen för budgetåret 1981/82 kommer att överväga om ytterligare medel behövs.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
Herr talman! Herr Dahlberg och jag har ju tidigare diskuterat den här frågan, och jag vet vad han har för syn på boendeformer över huvud taget och att han inte är speciellt intresserad av kollektiva boendeformer. Sedan är det ju inte så att det redan finns en massa sådana här kollektivhus. Det finns en massa människor som har kämpat för att på olika sätt gå samman och bo kollektivt, men varken finansieringsfrågan eller andra praktiska frågor har lösts för den här typen av boende. De kollektivhus som finns och de som är under projektering, bl.a. i Linköping, är alldeles för få. Det behövs många fler typer av kollektiva boendeformer, och vi måste alltså få ihop pengar till att forska fram alternativa former. Det pågår, säger Rolf Dahlberg, viss forskning. Ja, jag vill verkligen betona ordet viss. Det pågår viss forskning, men den är helt otillräcklig om man skall komma någonstans i den här frågan. Det finns förutsättningar för att många människor vill bo på ett annat sätt än det traditionella. Det är självklart, eftersom förutsättningarna för människornas sätt att leva ju har förändrats under många år. Bara den undersökning som man gjort i Stockholm och som visar att nästan 10 96 skulle vilja bo kollektivt bekräftar att det finns en mycket stor efterfrågan på den här typen av boende. Jag tycker att det minsta man kan göra är att bevilja dessa 25 milj.kr., så att en forskning på detta område kommer i gång. Vi har inte råd att vänta ens till 1981/82. Det är inte alls säkert att det då kommer fram några pengar. Utskottet talar om ”överväganden”, men pengarna behövs, de behövs i dag för att man skall komma fram till något resultat när det gäller kollektiva boendeformer.
Herr talman! Min inställning till kollektivt boende är mycket enkel och klar. Den har jag deklarerat många gånger här i kammaren. Vi inom moderata samlingspartiet anser att det skall råda valfrihet på bostadsmarknaden och då ingår naturligtvis också tillgång till den här formen av boende för dem som är intresserade av att pröva det. När det gäller pengarna skiljer sig Inga Lantz och min uppfattning åt, herr talman. Vi som har att ta ansvaret för ekonomin måste se till att det handlar om verkliga sedlar som finns i sinnevärlden och inte bara om siffror som det alltid gör när Inga Lantz och hennes partivänner pratar om pengar.
Herr talman! Det skall råda valfrihet mellan olika boendeformer, säger Rolf Dahlberg. Sanningen är den att för den här boendeformen råder ingen som helst valfrihet. De praktiska förutsättningarna för finansiering och för att starta byggande av den här typen av bostäder finns inte. I Stockholm för man en kamp för att behålla de kollektivhus som finns, därför att det är privata finansieringsintressen som ligger i botten för bristen på servicehus. Någon valfrihet att bo kollektivt finns verkligen inte. Sedan kommer tjatet om pengar och att vi inte har några pengar i vårt samhälle. Jag hävdar motsatsen. Jag hävdar att Sverige är ett mycket rikt land och att det finns pengar för bl.a. sådana här ändamål. Men det är också en fråga om vilken fördelningspolitik och vilken ekonomisk politik man vill föra. Vi har så diametralt motsatta uppfattningar om vad man skall prioritera i ett samhälle att det skulle föra för långt att ta upp den debatten här i dag.

Herr talman! Mats Hellström har frågat mig vilka ytterligare aktioner den svenska regeringen är beredd vidta för att utröna Dagmar Hagelins öde. Jag har för några timmar sedan fått besked om att ett argentinskt svar på statsministerns senaste framställning angående Dagmar Hagelin har lämnats till vår ambassad i Buenos Aires. Med djup besvikelse konstaterar jag att den argentinska regeringen fortfarande vägrar att medverka till att detta allvarliga övergrepp klaras upp. Det finns inga säkra uppgifter om att Dagmar Hagelin skulle ha arresterats enligt order av behörig myndighet, påstår den argentinska regeringen i sitt svar. Sanningen är emellertid att det finns säkra uppgifter om att Dagmar Hagelin greps på morgonen den 27 januari 1977 av en reguljär säkerhetsstyrka och att hon fördes till fånglägret i Marinens mekaniska skola i Buenos Aires. De personer som bär ansvaret för Dagmar Hagelins fängslande och för hennes vidare öde är kända för den argentinska regeringen. Det är fullt möjligt att förklara vad som har skett. Ändå väljer den argentinska regeringen att blunda och förneka varje kännedom om hennes öde. Detta är otillständigt och oacceptabelt. Regeringen kommer nu omedelbart att studera det argentinska svaret i detalj och därefter fastställa vilka ytterligare åtgärder som skall vidtas.

Herr talman! Jag tackar utrikesministern för svaret på min fråga. Dagmar Hagelin-fallet tog en helt ny vändning när ögonvittnet Norma Burgos kunde berätta att hon sett Dagmar Hagelin svårt skadad men vid liv i Marinens mekaniska skola. Hennes vittnesmål har på en rad detaljpunkter också kunnat bekräftas av hennes far. Därmed vet vi i dag, vilket också sägs i utrikesministerns svar, att den argentinska staten bär ansvaret både för nedskjutningerrav Dagmar Hagelin och för bortförandet och fängslandet av henne. Vi vet Sålunda att den argentinska regeringen hela tiden har ljugit och, som utrikesministern också påpekar, att den i dag ljuger i svaret till den svenska regeringen. Det viktiga med detta är att hela den argumentation som varit vanlig också i Sverige men naturligtvis framför allt i Argentina och andra länder därmed är borta. Man har nämligen hävdat att terrorn i Argentina, bortförandet av Dagmar Hagelin och av andra försvunna människor inte har varit regeringens avsikt eller önskan. Det har enligt denna argumentation varit terrorister från grupper på den yttersta högerkanten, anonyma terroristgrupper som ingen har kunnat behärska eller ta ansvar för, som har stått för terrorn. Genom att skjuta fram dessa anonyma grupper som skydd har den argentinska regeringen kunnat undslippa ett eget ansvar. Det är nu bara den svenska regeringen som besitter den dokumentation som binder den argentinska statsmakten vid grymheterna och tortyren. Därför är också fallet Dagmar Hagelin ett pilotfall. Den svenska regeringens opinionsbildning i hennes fall är viktig också för de övriga 15 000 försvunna och deras familjer, där Argentinas regering har argumenterat på samma sätt som när det gäller Dagmar Hagelin. Ola Ullsten har tidigare sagt att han förväntar sig ett snabbt och klarläggande besked. Nu har han fått ett helt negativt besked, som visar att den tysta diplomatin inte räcker till i fallet Dagmar Hagelin. Regeringen måste nu gå ut till internationella fora, i FN och på andra håll, och bilda opinion. Jag vill fråga utrikesministern: Vilka internationella initiativ är den svenska regeringen nu beredd att ta för att bilda opinion i Dagmar Hagelin-affären? Den tysta diplomatins tid måste nu vara slut. I svaret till mig finns ingenting som anger hur den svenska regeringen tänker agera för att kraftfullt fördöma Argentinas regering.

Herr talman! Jag håller med Mats Hellström om att fallet Dagmar Hagelin tog en ny vändning i och med att de uppgifter kom fram som lämnades till oss av Susana Norma Burgos, en kvinna som hade träffat Dagmar Hagelin i fängelset och som hade ytterst detaljerade uppgifter att lämna om vad som faktiskt hänt. De uppgifterna är, som framgår av mitt svar, bindande för den argentinska regeringen. Den kan inte längre undandra sig ansvaret för vad som hänt med Dagmar Hagelin. Självfallet har den nu också skyldighet att ge besked till den svenska regeringen om vad som faktiskt hänt. Jag har full förståelse för Mats Hellströms otålighet när det gäller att vilja ha besked om vad regeringen nu skall göra. Jag kan tyvärr inte lämna det beskedet just nu, eftersom vi fick kännedom om detta svar för bara några timmar sedan. Men vi accepterar självfallet inte att vi nu skall anse detta fall som avslutat, utan vi kommer från den svenska regeringens sida att göra allt som står i vår makt, trots den brist på samarbetsvilja som hittills visats från den argentinska regeringen, för att ändå försöka bringa klarhet i fallet. Som ett första led i de ansträngningarna kommer vi, så snart det förberedande arbetet är klart, att publicera det vittnesmål som Susana Norma Burgos har gett oss och som på ett kusligt tydligt sätt visar vad som hänt i fallet.

Herr talman! Ola Ullsten säger att det är svårt att så här snabbt ge svar på hur man skall agera. Regeringen har dock haft rätt lång tid på sig. Redan den 15 januari förväntade Ola Ullsten att den argentinska regeringen skulle svara snabbt och ge ett klargörande besked, så man måste ha haft tid på sig att bedöma hur man skall agera när det nu visar sig att den tysta diplomatin inte räcker i detta fall. Den svenska regeringen har valt att inte ta upp Hagelinfallet inför FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna, för att ge den argentinska regeringen en seriös möjlighet att lämna ett klarläggande besked. Det har efter hand visat sig att den argentinska regeringen endast utnyttjade detta för att vinna tid och inte kom med någon som helst klarläggande belysning av fallet. Jag vill understryka att den svenska regeringen har ett unikt ansvar. Det är den svenska regeringen som har den dokumentation som direkt binder de argentinska statsmakterna till nedskjutning, tortyr och bortförande av en av de 15 000 personerna, nämligen Dagmar Hagelin. Det är kolossalt viktigt att denna dokumentation, som man avser att publicera, verkligen används offensivt och aktivt av den svenska regeringen för att bilda opinion mot förtrycket i Argentina. Det är viktigt för alla de tiotusentals familjer som är oroade och som inte vet vad som har hänt deras anhöriga. Det är också viktigt för kampen för de mänskliga rättigheterna över huvud taget att regeringen utomordentligt kraftfullt arbetar i internationella organ, ställer krav där, fördömer den argentinska regeringen och går ut med dokumentation om vad man vet om den argentinska regeringens ansvar när det gäller de försvunna. Jag vill slutligen fråga om regeringen dessutom avser att låta det som hänt påverka de bilaterala förbindelserna med Argentina — det har ju exempelvis talats om ny ambassadör i Buenos Aires.

Herr talman! Vi måste naturligtvis agera både bilateralt, dvs. direkt visavi den argentinska regeringen, och internationellt i de fora där det finns anledning att göra det. Att vi inte tagit upp detta fall i FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna får inte tolkas så att vi har undervärderat betydelsen av det här övergreppet, utan det har att göra med kommissionens sätt att arbeta. I FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna kan man nämligen inte ta upp enskilda fall utan bara frågor av mera generell art. Frågan om brott mot konventionen om de mänskliga rättigheterna i Argentina har tagits upp i kommissionen. Ett forum på det internationella planet där det här fallet bör tas upp är den interamerikanska kommissionen för de mänskliga rättigheterna inom OAS. Där har fallet Dagmar Hagelin tagits upp, och behandlingen av fallet fortsätter. Jag tycker att Mats Hellström drar en riktig slutsats när han säger att det ligger ett stort ansvar på oss att agera, eftersom detta har betydelse också för de många andra som försvunnit i Argentina. Om vi vill hävda vår position som värnare av de mänskliga rättigheterna, så får inga intressen stå i vägen för att det skall bringas klarhet i fallet Dagmar Hagelin.

Herr talman! Det finns en rad internationella fora som kan användas när man vill agera kraftfullt och öppet, nu när den tysta diplomatins tid är slut. Bl. a. finns ju under kommissionen för de mänskliga rättigheterna den särskilda kommission som skall arbeta med frågorna kring försvunna människor världen runt, men särskilt naturligtvis med frågor som rör försvinnanden i Latinamerika och Argentina. Jag framhärdar i att fråga, för jag tycker det är viktigt att få klarhet i hur regeringen avser att agera. Vi har tidigare ställt frågor om Dagmar Hagelin-fallet, och vi har då respekterat att regeringen velat ha tid på sig och att man haft kontakter som inte har kunnat redovisas öppet. Men när nu den tysta diplomatins tid är slut och när tiden är inne för en allmän manifestation av förhoppningsvis alla partier, av regering och av opposition, för att kraftfullt fördöma förtrycket i Argentina bl.a. med hjälp av de uppgifter som regeringen har, så vore det värdefullt att få utrikesministerns besked om när den svenska regeringen avser att gå ut med ett sådant kraftfullt fördömande.

Herr talman! Mats Hellström nämner den särskilda arbetsgruppen inom FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna. Avsikten är att fallet skall tas upp där. Vi kommer naturligtvis att agera på alla de sätt som står oss till buds. Mats Hellström frågar om vi är beredda att starkt fördöma den argentinska regeringens handlande i det här fallet, och jag anser att det svar jag lämnat innebär ett sådant fördömande. Vi skall givetvis inte nöja oss med det, utan när vi nu har en så övertygande och klargörande dokumentation, så skall den presenteras. Den kommer i sig att utgöra underlag för att ge stor kraft åt alla politiska framstötar.

Herr talman! Riksdagen får i dag proposition nr 156 angående medelstillskott till Datasaab AB. Nu skall alltså propositionen bordläggas, och i morgon kommer den att remitteras till näringsutskottet för behandling. Jag vill i anslutning till den här bordläggningen markera att jag anser att propositionen är ofullständig. Det är viktigt att riksdagens beslut grundar sig på så fullständiga beslutsunderlag som möjligt. Den svenska riksdagen är sedan gammalt känd för ett noggrant och allsidigt beslutsunderlag och en noggrann och allsidig behandling. De olika utskotten lägger särskilt stor vikt vid att pröva varje statlig utgift. Varje riksdagsman är representant och talesman för skattebetalarna, och dessa förutsätter att staten använder pengarna på ett klokt och sparsamt sätt. I detta fall gäller det en statlig utgift, ett extra förlustbidrag på 37 milj.kr. till Datasaab, som är ett företag som staten och Saab-Scania AB äger sedan 1978. Enligt det ägaravtal som ingicks skulle Datasaab få 107 milj.kr. i förlustbidrag per år under fyra år. Meningen var självfallet att förlusterna skulle nedbringas till noll år 1982, eller att rörelsen t.o.m. skulle gå med vinst då, och att Datasaab samtidigt skulle bli en garant för att en helsvensk dataindustri bevarades och utvecklades. Hur har det gått? Jag har vid en interpellationsdebatt med industriministern den 14 januari i år framfört min uppfattning om hur detta företag har förvaltat sitt pund. Vidare har jag i en motion den 26 januari hemställt att Datasaab inte skulle erhålla ytterligare extra förlustbidrag förrän riksdagen fått del av ett definitivt och av styrelsen och revisorerna godkänt bokslut för verksamhetsåret 1979. Jag skall inte nu gå in på alla detaljer utan begränsa mig till att bara säga några ord om hur det har gått. stod skattebetalarna för 70 milj.kr. Det visade sig emellertid att 1978 blev ett år med större förlust än man hade räknat med. Datasaab behövde ytterligare 114 milj.kr. för att täcka 1978 års förlust. Den ene ägaren, Saab-Scania, skulle betala 57 milj.kr. och den andre lika mycket, vilket den dåvarande folkpartiregeringen föreslog riksdagen i början av april för nu ett år sedan. Så småningom, i början av juni, beslöt också riksdagen att Datasaab skulle få det extra förlustbidraget på 57 milj.kr. för förluståret 1978. Att många riksdagsmän undrade över det här företaget och dess förlustutveckling framgår inte särskilt bra av riksdagshandlingarna. Men så var fallet. Det kan jag vittna om. Internt diskuterades orsakerna till att ett företag med en omsättning på 695 milj.kr. kunde gå med en så stor förlust som 222 milj.kr. Inget annat industriföretag i Sverige hade en så förhållandevis stor förlust. Normalt borde företaget gå med en vinst om 80-90 milj.kr., eftersom det gäller ett företag inom en så dynamisk och expanderande bransch som denna. Visst fanns det i de här diskussionerna också förståelse för de gamla surdegarna, för gamla nedplöjda förluster och för att fusionen mellan Datasaab och Stansaab medförde svårigheter. Men det som verkligen gav anledning till undran var det definitiva bokslutet, som visade den verkliga förlusten. I mitten av juni — efter det att riksdagen hade fattat sitt beslut i början av juni förra året — publicerades nämligen det definitiva bokslutet, och då visade det sig att förlusten blev 50 milj.kr. större. Hela förlusten för 1978 blev alltså ca 270 milj.kr. Borde inte detta definitiva bokslut ha funnits med i riksdagens beslutsunderlag förra året? Om jag skulle gå runt och fråga skattebetalare utanför det här huset skulle jag få ett samfällt svar: Självfallet! ”Det hade jag ingen aning om”, är ett talesätt som allt fler människor, både unga och gamla, lägger i munnen på oss politiker i dag. I det här ärendet finns det faktiskt skäl att blanda det skämtsamma talesättet med allvar. Nu befinner vi oss i en liknande situation. Datasaab har återigen felbedömt förlustutvecklingen. Det ordinarie förlustbidraget för 1979 enligt ägaravtalet, dvs. 107,5 milj.kr., räcker inte. Vi hade hoppats att förlusterna skulle nedbringas. Ett extra förlustbidrag krävs även i år. Saab-Scania skall stå för 37 milj.kr. och staten för 37 milj.kr. Propositionen ligger nu framför oss, på riksdagens bord, som det heter. Propositionen omfattar åtta sidor. Två sidor åtgår för att redovisa en preliminär resultaträkning för moderbolaget. Eftersom Datasaab också omfattar 13 dotterbolag frågar jag: Varför saknas redovisningen för de 13 dotterbolagen? Varför får vi inte ett bokslut för hela koncernen? Varför upprepas detta sätt att redovisa från förra året? Då steg den beräknade förlusten för 1978 års verksamhet från 222 milj.kr. i april till 270 milj.kr. i juni. Hur skall vi i dag bedöma storleken av den totala förlusten för år 1979? För en tid sedan publicerade Datasaab en rapport, som sade att förlusterna för 1979 skulle bli 208 milj.kr. I dag får vi veta, genom proposition 156, att förlusten för moderbolaget blivit 72,5 milj.kr. Detta är alltså en preliminär beräkning. Vad skall vi tro om det totala och det definitiva bokslutet? Hur mycket skall vi, mot bakgrund av förra årets erfarenheter, lägga till? Hur - Nr 114 kommer det sig f. ö. att Datasaab AB måste ta så lång tid på sig för att presentera ett definitivt bokslut? Verksamhetsåret sammanfaller ju med kalenderåret. Det har gått fyra månader sedan årsskiftet. Andra företag med samma verksamhetsperiod har fått fram sina bokslut. Herr talman! Jag beklagar att riksdagen fått en proposition med ofullständigt beslutsunderlag. Jag beklagar att jag har behövt ta till orda vid detta bordläggningstillfälle för att framföra denna ovanliga typ av kritik gentemot ett regeringsförslag. Men jag hoppas samtidigt att det skall bli möjligt för näringsutskottet att få det här beslutsunderlaget kompletterat.

Herr talman! Jag kan hålla med Alf Wennerfors om att det är något ovanligt att, såsom han nu gör, ta upp till behandling en proposition som remitteras till utskott. Jag kan helt klart slå fast att utskottet på det sätt som är sedvanligt i detta hus kommer att få allt det material det begär vid behandlingen av frågan om medelstillskott till Datasaab.

Det är alltså i och för sig en proposition som förutsattes komma redan när riksdagen tog ställning till det ursprungliga avtalet. Den är därför knapphändig, eftersom principen för det samarbete som har inletts mellan de enskilda intressenterna och staten redan tidigare har fastlagts. Företagets allmänna kommersiella utveckling är bekant. I den mån det inte är fråga om kända fakta, som inte har redovisats i propositionen, finns det anledning att lämna den redovisningen inför utskottet. Jag vill sålunda med skärpa tillbakavisa påståendet att propositionen är ofullständig. Om så vore fallet, skulle det riksdagsbeslut som ligger till grund för stödet till Datasaab också ha brister. Jag anser att så inte är fallet. Alf Wennerfors påpekar att företaget har haft stora förluster. Ja, det är inget tvivel om detta. Alf Wennerfors säger också att det är en dynamisk och expansiv bransch och att förlusterna därför inte borde vara så stora. Jag skulle vilja vända på steken och säga att det förhållandet att denna bransch är så expansiv och att utvecklingskostnaderna är så stora gör att den också är särskilt riskfylld.

Jag anser att det, trots att förlusterna är betydande, är uppenbart att företaget nu är på god väg att uppnå målet lönsamhet 1982. Jag tror att det bästa man kan göra här är att helhjärtat se till att företaget nu får den arbetsro det behöver för att uppnå den av riksdagen angivna målsättningen. 13 Får jag sedan till sist, med anledning av att Alf Wennerfors gör gällande att redovisningarna för dotterbolagen saknas, säga att det också är en sak som självfallet kommer upp vid utskottsbehandlingen. Det är också så — det vill jag att Alf Wennerfors skall uppmärksamma — att det avtal som staten har tecknat med de enskilda intressenterna, alltså det avtal som har godkänts av riksdagen, utgår ifrån moderbolagets redovisningar.
Herr talman! Jag vill gärna först säga att jag sätter stort värde på att industriministern tog till orda för att belysa omständigheterna kring den här propositionen och själva ärendet. Jag måste dock när det gäller överenskommelsen mellan ägarna och vad som framgår av ägaravtalet jämte den proposition som vi fick hösten 1977 säga att man ju då inte kunde räkna med att förlusterna skulle bli så mycket större än vad den överenskommelsen innebar. Enligt den skulle Saab-Scania per år betala 37,5 milj.kr. och staten lika mycket, dvs. 37,5 milj.kr. plus ett utvecklingsbidrag på 32,5 milj.kr. eller sammanlagt 107,5 milj.kr. per år under fyra år. Man räknade alltså med förluster på bortåt 450 milj.kr. för en fyraårsperiod. När förlusterna sedan blir avsevärt större är det väl inte underligt om man börjar fundera över vad som sker. Om det bara hade gällt förluster under 1978 hade det väl ändå gått an, men när vi redan nu vet att förlusterna för 1979 blir ganska stora finns det anledning att höja ögonbrynen och framför allt kräva ett så bra beslutsunderlag som möjligt. Jag tycker alltså att propositionen är ofullständig i det här fallet. Men jag sätter också värde på att industriministern så klari deklarerar att vi kommer att få ett fullständigt beslutsunderlag när näringsutskottet och riksdagen på sedvanligt sätt skall behandla propositionen. Det innebär, förstår jag, att vi då skall få ta del av ett definitivt bokslut för 1979.

Vad riksdagen då gjorde var att utfästa sig att betala vissa givna kapitaltillskott och samtidigt ge företaget målet att uppnå lönsamhet 1982. De förluster som överstiger dem som riksdagen har utfäst sig att täcka i den ordning som propositionen nu föreslår är självfallet sådana underskott som man i första hand anser att företaget skall balansera, och man utgår ifrån att företaget gör sitt yttersta för att inom den traditionella kommersiella verksamheten på sikt kompensera och ersätta dem. Det vore orimligt om mani en företagsbildning ginge in i ett förfarande som förutsatte på kronan när vilka förluster som skulle uppkomma i ett uppbyggnadsskede. Det rimliga är ju att se till företagets långsiktiga utveckling och den utvecklingstrend som man kan se i företaget. Den är för Datasaabs del positiv. Jag är därför fortfarande fylld av förhoppningar om att uppbyggnaden av detta svenska dataföretag skall lyckas. Vi har också kunnat notera betydande exportframgångar på den sista tiden. Sedan Alf Wennerfors och jag senast diskuterade företaget har det bl.a. tagit hem en stor exportorder från Finland.
Herr talman! Jag skall bara tillägga följande. Jag förstår att de personer som var inblandade 1977 och som så småningom fick till stånd en lösning av frågan — en lösning som tog sig uttryck i ett ägaravtal och efter hand i en proposition och en riksdagsbehandling — stod inför stora svårigheter. Det var naturligtvis särskilt besvärligt att säga någonting om framtiden för Datasaab. Men när man kom överens om att man skulle stå för ett förlustbidrag på sammanlagt 107,5 milj.kr. räknade man väl ändå med att förlusten skulle hamna på ungefär det beloppet. Om den sedan hade blivit mindre, hade det ju bara varit bra. Men när förlusten under 1978 blev mycket över 200 miljoner, nämligen 270 miljoner, och vi i riksdagen vid behandlingen på våren, då det krävdes ett extra förlustbidrag, fick veta att den var 222 milj.kr., är det faktiskt inte så underligt om en enda riksdagsman reagerar på det sätt som jag har gjort. Jag kommer att göra det även framöver om utvecklingen fortsätter att gå åt det här hållet. Sakfrågan skall jag inte beröra mer i dag. Industriministern har klart sagt att näringsutskottet kommer att få ett fullständigt beslutsunderlag. Då får jag avvakta och se vad det kan innebära när vi så småningom skall fatta beslut.

Herr talman! Frågan om ett fastighetsdatasystem har sysselsatt riksdagen i ett helt decennium. Det har från tid till annan inneburit motsättningar, som ibland följt de politiska blockgränserna, även om det i vissa fall kan vara svårt att finna politiska utgångspunkter för ställningstagandena. Det har kanske oftare varit tvister som utgått från den mystik som ibland omger datahanteringen och måhända från en ovilja att lägga ner pengar på rationaliseringar över huvud taget. Motsättningarna har också ibland fått näring från företrädare för vissa grupper i vår förvaltning som sett andra okända risker i förändringar i administrationens villkor. Innan jag går in på den fråga som skiljt oss i utskottet åt vill jag med tillfredsställelse notera vad vi nu är helt ense om. Vi är ense om att viskallha Nr 115 ett fastighetsdatasystem av den grundläggande typ vi har i drift i dag. Det är Onsdagen den dess utformning som vi nu diskuterar och utreder. Vi är också ense om-och 9 april 1980 har gett uttryck för detta i det nu aktuella betänkandet — att driftsystem 1 inte har övergetts av riksdagen. Det står fortfarande kvar och är det alternativ som skall behandlas i FADIR-utredningen och mot vilket riksdagen — obunden av tidigare beslut — skall väga eventuella andra förslag med t.ex. delade system m.m. Det blir troligen konkretiseringarna av de olika alternativen mot bakgrund av regionaliseringskrav och krav från användarna som slutligen fäller avgörandet. Jag tror för min del att det är väsentligt att konstatera detta inför det fortsatta utredningsarbetet. Så till den socialdemokratiska reservationen. Den fråga vi i utskottet inte har kunnat ena oss om kan mot bakgrund av enigheten i synsätt i övrigt förefalla marginell. Vi reservanter har önskat få ett beslut redan nu och förlänga den första arbetsetappen med ett år, medan majoriteten vill skjuta på ställningstagandet till våren 1981. Jag skall gärna erkänna att man inte kan påstå att en sådan förskjutning av ett beslut skulle innebära att verksamheten stoppas upp helt. Däremot vill jag påstå att det självfallet vore bättre om vi klarade ut detta nu och slapp ovisshet. Senast under våren 1981 måste man känna till riktlinjerna i stort för budgetåret 1982/83 för att kunna planera förberedelsearbeten. Får vi beslutet nu kan man ta hänsyn till detta redan i höstens anslagsframställning. Om man ser det från majoritetens synpunkt, kan jag inte riktigt förstå varför det är så viktigt att vänta. Vi reservanter vidhåller alltså vår åsikt och hoppas att kammaren inte är lika låst som utskottsmajoriteten — ett bifall till reservationen ger under alla förhållanden bättre planeringsförutsättningar, och det strävar vi ju efter att vår förvaltning skall ha. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen vid civilutskottets betänkande nr 21 och i övrigt bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Fastighetsdatareformen har blivit mer omfattande, mer komplicerad och framför allt mer kostnadskrävande än vad någon kunde föreställa sig när riksdagen 1968 beslutade om reformen. I detta betänkande behandlas bara en del av reformen, nämligen den datatekniska systemlösningen — en från början okontroversiell fråga. Sedan viss tvekan uppstått kring bl.a. kostnadsutvecklingen tillsattes den s.k. FADAK-utredningen, vilken mötte en splittrad remissopinion. Inom justitiedepartementet utarbetades då ett nytt systemförslag med utgångspunkt i vad riksrevisionsverket föreslagit i sitt remissvar. Detta innebar en helt ny lösning. Det innebar att man skulle dela det driftsystem 1 som man tidigare varit ense om och att man skulle arbeta med ett inskrivningsregister och ett fastighetsregister. Riksdagen beslutade 1978 — efter viss vånda — i princip att biträda förslaget, att detaljer skulle utredas i särskild ordning och att slutligt förslag till systemlösning sedan skulle redovisas för riksdagen. 23 Justitieministerns bedömning av det fortsatta reformarbetet och möjligheterna att påbörja delningen stämde emellertid inte på alla punkter med vad ett enigt civilutskott och en enig riksdag vid det tillfället ansåg. Utskottet och riksdagen ansåg, genom bifall till en rad motioner, t.ex. att effekten av en delning inte belysts i tillräcklig grad för att man skulle få påbörja delningen. Regionaliseringsalternativ saknades, och olika användares synpunkter beaktades inte, varför utskottet föreslog ytterligare överväganden innan riksdagen kunde ta slutlig ställning till den framtida systemutformningen. Riksdagen följde detta uttalande av utskottet. På den vägen är vi nu. Den socialdemokratiska motionen som vi nu har att ta ställning till och på vars grund socialdemokraterna i utskottet har reserverat sig har som främsta uppgift att understryka vad ett enigt civilutskott tidigare anfört, nämligen att kommande beslut inte skall vara bundet till det tidigare fattade principbeslutet. Utskottet anser, även om det inte står ordagrant så i betänkandet, att motionen är överflödig. Motionens syfte är helt tillgodosett genom tidigare ställningstagande och genom den skrivning som nu presenteras. Det enda konkret nya i motionen är att man yrkar på ett beslut redan nu om en förlängning av den första utredningsetappen med ett år och på att det redan nu skall anvisas medel för en sådan förlängning. Som utskottet säger kan emellertid ett eventuellt sådant beslut med fördel anstå till nästa riksmöte. Då har man bättre underlag för bedömningen i sak och bättre underlag för ett ställningstagande när det gäller medelsanvisningen. Såvitt jag kan förstå är vi i sak eniga — också Thure Jadestig betonade ju detta. Jag har trots det en viss förståelse för att man från socialdemokratisk sida vill understryka den oro man känner för att ett kommande beslut inte skulle vila på ett tillräckligt underlag, men jag menar att dessa farhågor är starkt överdrivna. Utskottets uttalande att riksdagen inför kommande beslut inte är bunden av tidigare avgöranden i principfrågan borde vara ett lugnande besked även för motionärerna. Mot denna bakgrund yrkar jag bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Representanter för centern och moderaterna har reserverat Onsdagen den sig på en punkt i detta betänkande från civilutskottet. I övrigt är vi 9 april 1980 eniga. när det gäller 4 § energisparförordningen. I denna paragraf anges förutsättningarna för energisparstöd, bl.a. när man vill gå över till eldning med ved. Bostadsstyrelsen ställer för energisparstöd upp bl.a. den förutsättningen att vedpannan skall ha en ”sådan eldstadsvolym att påfyllning av ved inte behöver ske oftare än 2 å 3 gånger per dygn”. När man frågar hur någon kan få en sådan befängd idé svarar bostadsstyrelsen att det är nödvändigt att se till att bidrag inte utgår till pannbyten i allmänhet. För min del tycker jag att detta påstående låter ungefär som goddag — yxskaft. Den här konstiga regeln innebär faktiskt i praktiken att bostadsstyrelsen ensidigt begränsat en regel som riksdag och regering har godkänt. Stödet förbehålls en viss panntyp, och det grundläggande syftet tappas bort helt, nämligen att man skall spara på våra knappa oljeresurser. Anser bostadsstyrelsen att man inte spar olja, om man fyller på pannan fyra gånger per dygn, kan man fråga sig. Regeln kan också få den konsekvensen att sparandet inte alls blir av. Utrymmet i den aktuella fastigheten tillåter kanske inte att man installerar en panna av den typ som går att fylla på bara två å tre gånger per dygn. För min del tycker jag att denna bestämmelse inte är enbart löjeväckande — den är faktiskt någonting värre, eftersom man inte följer riksdagens intentioner. Bostadsstyrelsen har ju i praktiken, i varje fall delvis, upphävt ett enigt riksdagsbeslut, och detta tycker jag är mycket anmärkningsvärt. Men det är inte nog med detta. Bostadsstyrelsen har också tagit sig för att föreskriva att man normalt förutsätter tillgång till fritt bränsle. Att man förutsätter tillgång till bränsle över huvud taget är en sak, men det behöver väl inte bostadsstyrelsen lägga sig i. Så mycket förstånd har väl även vanligt folk att man inte köper en vedpanna och installerar den, om det av någon anledning skulle vara svårt att få tag i ved eller att lagra veden i fastigheten. Det är rent klåfingrigt redan med en sådan föreskrift. Men värre är att man kanske vägras stöd, om man köper sin ved — man måste ha den gratis. Det är för mig helt obegripligt vad detta kan ha för inverkan på möjligheterna att spara olja. Det vore roligt att höra från majoritetens talesman hur man från majoritetens sida tolkar denna bostadsstyrelsens bestämmelse. Menar majoriteten att veden också skall vara fritt hemkörd och upphuggen på fastigheten eller är det bara rotpriset som skall vara noll? Här är det fråga om att få bort en regel som för det första är sakligt omotiverad och oviktig, för det andra saknar underlag i statsmakternas beslut. Det är det som är grunden — en mycket stark grund — för vår reservation, som jag vill yrka bifall till. Det löje som den här typen av bestämmelser väcker blir svårare att glömma i framtiden ju längre bestämmelserna finns kvar. Om man följer reservationen och ändrar 29 föreskrifterna försvinner de i alla fall i nästa omgång tryck från bostadsstyrelsen och väcker inte i fortsättningen en för bostadsstyrelsen mycket pinsam uppmärksamhet. Jag vill alltså yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Den debatt vi för i dag med anledning av regeringens förslag till anslag för energibesparande åtgärder i bostäder för nästa budgetår äger rum bara ett par veckor efter folkomröstningen om energipolitiken. Och enligt den ursprungliga tidsplanen skulle den ha ägt rum bara några dagar efteråt. Som alla förstår har det inte varit möjligt att i detta förslag, vare sig i regeringens proposition eller i utskottets betänkande, ta hänsyn till folkomröstningsresultatet. Också behandlingen av den socialdemokratiska partimotionen nr 1009 om samordnade insatser för energihushållning, införande av nya energikällor och sociala miljöförbättringar, som ju har utformats med utgångspunkt i det alternativ inför folkomröstningen — nämligen linje 2— som socialdemokraterna stod bakom, har av naturliga skäl skjutits fram till efter folkomröstningen. Vad vi nu skall ta ställning till är därför endast förslaget till anslag inför nästa budgetår och ett antal motioner som väcktes under den allmänna motionstiden. Man kan alltså betrakta det som endast en preliminär behandling av energihushållningsfrågorna. Låt mig då för det första konstatera att regeringen nu äntligen presenterar det i flera år utlovade slutliga förslaget till finansiering av energisparlån och bidrag. Vägen hit har varit lång och vinglig och kantad med misstag och misslyckanden. Därför har utskottet och riksdagen gång på gång haft anledning att dels uttrycka sitt missnöje, dels rätta till rena felaktigheter från regeringens sida. Det är, herr talman, inga överord att säga att riksdagen vid flera tillfällen endast under protester och med uttryckliga krav på snar bättring godkänt regeringens olika förslag. Vi socialdemokrater har också vid upprepade tillfällen haft anledning att kräva andra lösningar än dem regeringen föreslagit. Också i detta betänkande tvingas utskottet påtala brister, rätta till felaktigheter och komplettera vad som saknas i propositionen. Utskottet påpekar således, att någon uppräkning i förhållande till penningvärdeförändringen av de år 1978 fastställda ramarna för det innevarande och nästföljande budgetåret inte har skett — trots vad som uttalades för två år sedan. För det andra har utskottet självt tvingats reda ut hur det förhåller sig med de medel i form av reservationer och anslag som står till förfogande för utbetalningar under nästa budgetår. Någon sådan redovisning finns nämligen inte i propositionen. Det går, herr talman, inte att värja sig för misstanken att detta har ett samband med de mycket egendomliga budgetmässiga manipulationer som tidigare, senast i december, förekommit i denna fråga. Då försvarade utskottsoch riksdagsmajoriteten tilltaget att på tilläggsbudget II anslå nästan en miljard kronor till detta ändamål, trots att det då inte fanns något behov av ett sådant anslag, med att detta skulle ge ”möjlighet att besluta om hur reservationsmedlen skall tas i anspråk i samband med atten Nr 115 ny finansieringsordning beslutas och dess budgetmässiga konsekvenser Onsdagen den sålunda kan överblickas”.

Utskottet säger därför självt att det föreligger ”vissa svårigheter — — -— att beräkna utbetalningarna under nästa budgetår”. För det tredje tvingas utskottet rätta till en ren felaktighet i propositionen. Regeringen har föreslagit en beslutsram som omfattar beräknade kostnader för såväl bostadslån och energisparbidrag som underliggande krediter på kapitalmarknaden. Detta är självfallet helt felaktigt, och utskottet föreslår enhälligt att beslutsramen i likhet med vad som eljest alltid gäller endast skall omfatta kostnader för bostadslån och energisparbidrag. I konsekvens härmed minskas också beslutsramen med 200 milj.kr. Det är, herr talman, litet trist att vi ständigt skall behöva hålla på med denna kriarättning. Jag vill därför uttrycka den förhoppningen att detta är sista gången vi tvingas gå in och göra det arbete som borde ha klarats av på rätt sätt i kanslihuset. I övrigt innebär emellertid förslaget att man nu äntligen efter flera års irrfärder ansluter sig till de förslag som socialdemokraterna har förordat sedan våren 1977, nämligen att energisparlånen skall samordnas med bostadslångivningen och att finansieringen av energisparstödet skall ske via statsbudgeten. Detta förslag är också ägnat att underlätta en sådan samordning av insatserna för energihushållning, införande av nya energikällor och sociala miljöförbättringar samt annan ombyggnadsverksamhet som vi förordar i motion 1009. Därför hälsar vi med tillfredsställelse att man äntligen kommit med detta förslag. Jag vill till slut, herr talman, än en gång understryka att det förslag vi nu behandlar endast kan ses som en preliminär behandling av den mycket viktiga frågan om skärpt hushållning med energi. Skälen härför är flera. För det första vet vi alla att det nu pågående energisparprogrammet, precis som vi hävdat från början, är så ineffektivt att vi långt ifrån har nått det uppställda målet. Det måste därför under alla förhållanden skärpas. För det andra arbetar energihushållningsdelegationen, och får jag hoppas också kanslihuset, med förslag till den omprövning av energisparprogrammet som hela tiden förutsatts ske inför budgetåret 1981/82. För det tredje har den folkomröstning om energifrågan som just har genomförts gett ett mycket klart utslag även när det gäller frågan om hushållning och nya energikällor. Det står utom allt tvivel att en absolut majoritet av folket vill att vi nu arbetar mer ambitiöst och effektivt på dessa 31 områden. Vi är också övertygade om att det finns en bred majoritet i riksdagen härför. Linje 2, som var den linje som erhöll flest röster i folkomröstningen, var också den enda linje som lade fram en konkret plan för avvecklingen av kärnkraften. Denna plan omfattar 37 punkter, och ett stort antal av de punkter som kräver beslut snarast möjligt, dvs. 1980, handlar om skärpt energihushållning, en aktiv elpolitik och införande av nya energikällor. Låt mig här, herr talman, endast citera några av de punkter som gäller energihushållningen. ”Kommunerna ges större befogenheter och möjligheter att genomföra en effektiv energiplanering och en effektivare energihushållning. Detta kräver uppsökande och rådgivande verksamhet. Experthjälp ställs till kommunernas förfogande. Effektiv energihushållning och god energiförsörjning kräver att den kommunala energiplaneringen inordnas i övrig kommunal planering. Riktlinjerna ges om markreserver för nya energikällor. En särskild energihushållningslag som anger ramarna för hushållning införs. Lagen skall vara av samma typ som miljöskyddslagen. Planoch bygglagstiftningen anpassas till höjda hushållningskrav och till behovet av att snabbare få fram alternativa uppvärmningsformer.” I ett stort antal punkter behandlas också frågorna om elpolitiken och införandet av nya energikällor. Vi socialdemokrater har dessutom i den i januari framlagda motionen 1009 lagt fram en rad förslag till åtgärder med samma syfte. Jag vill, herr talman, mot denna bakgrund för socialdemokratins räkning deklarera att vi kräver att regeringen nu utan dröjsmål skall förelägga riksdagen förslag till åtgärder för skärpt hushållning med energi, en aktiv elpolitik och en intensifierad satsning på de nya energikällorna som utgår ifrån linje 2:s avvecklingsplan och de i vår partimotion redovisade förslagen.